Fru talman! Per Bill får det att verka som om det här är bilagor som utgör någon sorts personkampanjer för respektive statsråd. Nu är det så att bilagorna består av flera sidor, och det är en krönika i kanten som respektive statsråd har skrivit. Det är ju faktiskt inte särskilt ovanligt att statsråd skriver krönikor eller små artiklar i tidningar där det också förekommer kommersiella budskap. Detta är i sig inte något speciellt nytt. Jag håller med om att formen för det här är ny, och jag tycker också att av det skälet bör man titta på det här. Så jag välkomnar en granskning av det, för det är viktigt att veta var gränserna går någonstans. Jag utgår ifrån att man i Regeringskansliet tittar på detta, inte bara så att säga den uppmärksamhet och det positiva intresse som de här bilagorna har väckt för sakfrågorna - det är ju det som det handlar om egentligen - utan också om det kan vara så att formen är sådan att detta på något sätt går att ifrågasätta. Jag tycker att detta är ett intressant exempel på det och att man bör diskutera just detta. Men jag hoppas också att vi kan vara överens om att det som har skett inte på något sätt är olagligt. Det faller helt inom de normala ramarna för hur departementsresurserna kan användas. Det är ingen personvalskampanj för något statsråd, utan det är statsrådets skyldighet att delta i information om sitt ämbetsområde.

Fru talman! Jag tycker att beskrivningen av dessa bilagor är något underlig. Det är ju inte fråga om en ministers bilaga, utan bilagan gäller ju ett ämnesområde. Det är väl inte så konstigt att organisationer, myndigheter och företag på miljöområdet är intresserade av att annonsera just när det är miljöfrågor som tas upp i en fyrasidig bilaga. I och för sig kan man väl tänka sig att de skulle annonsera om sociala frågor togs upp också, men det verkar mer näraliggande att de faktiskt annonserar i sitt eget sammanhang. Jag tycker nog att det är lite långsökt att de här företagen skulle annonsera för att hålla sig väl med en minister. Jag tror att om man är i de markerna och tassar finns det nog annat som man ska vara mer varsam om än en sådan här offentlighet, så att säga. Jag är glad att vi är överens om att det här inte är något olagligt, men jag håller också med om att det är bra att vi får en diskussion om var gränserna går i det här sammanhanget.

Fru talman! Nu tyckte jag nog att Per Bill gick en aning utanför koncepten här. Vi har ett fackligt politiskt samarbete, öppet och tydligt, därför att vi har gemensamma intressen. Det finns en hel del människor som är socialdemokrater som jobbar i myndigheter. Jag hoppas att Per Bill inte vill förbjuda dem att arbeta i olika myndigheter. Vi socialdemokrater har varit i regeringsställning länge. Det är klart att vi då har hanterat utnämningar, och det kontrolleras varje år av riksdagen hur det går till. Det är många både från olika partier och framför allt naturligtvis myndighetsföreträdare som får förtroendet att sitta i högsta ledningen av olika verk och myndigheter. Den frågan kan vi ha en särskild debatt om, men den hör definitivt inte hit. Men om det är så att Per Bill anser att bara därför att vi är socialdemokrater så ska socialdemokratiska ministrar inte ha rätt att företräda sina områden, inte få skriva krönikor och inte få förekomma i medier på det här sättet, då har vi väldigt skilda åsikter. Så länge vi talade i sakfrågan var vi lite närmare varandra, men det här tyckte jag gick väldigt långt utöver vad debatten tidigare har rört sig om.
Fru talman! Per Westerberg har frågat mig huruvida jag avser vidta några åtgärder för att avhjälpa bristerna i polisens kommunikationsnät samt när regeringen avser att komma med förslag till riksdagen om Ett tryggare Sverige . Rikspolisstyrelsen beslutade i juni 1999 att tillsätta en utredning om polisinsatserna i Östergötlands län efter bankrånet i Kisa och morden på de båda polismännen. Utredningen överlämnade sin rapport i november förra året. Den upptar bl.a. sambandsfrågor. Jag har inhämtat att remissbehandlingen av rapporten nyligen avslutats och att styrelsen nu överväger förslagen. För det fall de åtgärder som rapporten föranleder kräver beslut av regeringen kommer Rikspolisstyrelsen att på sedvanligt sätt inkomma med en sådan framställan. Vad gäller din andra fråga så beslutade regeringen den 26 juni 1997 att tillsätta en utredning för att klargöra förutsättningarna för ett gemensamt radiosystem för polisen, den kommunala räddningstjänsten samt hälso och sjukvård m.fl. Bakgrunden till utredningen är att det i dag, både inom den offentliga och den privata sektorn, finns ett stort antal enskilda radionät. I stort sett varje myndighet, organisation eller företag med behov av radiokommunikation har byggt upp och driver ett eget system. I moderna mobilradiosystem är det nu möjligt att olika användargrupper kan fungera oberoende av varandra, samtidigt som det finns stora möjligheter till samkommunikation om man så önskar. Detta är mycket värdefullt då olika myndigheter - t.ex. polis, brandkår, sjukvård - ska samarbeta vid en olycksplats. Denna samkommunikation är i dag i princip helt omöjlig. Det ansågs därför från flera departement önskvärt att frågan om att på något sätt införa ett gemensamt radiosystem för alla myndigheter skulle utredas. Regeringen har nu remissbehandlat utredningen. Remissvaren pekar på att många myndigheter har behov av att samarbeta kring ett nytt gemensamt kommunikationssystem. Regeringen välkomnar denna strävan och har redan tillsett att ett frekvensutrymme avsatts till detta ändamål. Ärendet bereds för övrigt fortfarande inom Regeringskansliet.

Fru talman! Först ber jag att få tacka statsrådet Sahlin för svaret på mina frågor angående detta radiosystem. Jag vill erinra om att det nu är sex år sedan en kollega till mig här i kammaren väckte ett förslag om ett enhetligt digitalt radionät. Man har sedan dess haft ett antal saker i utredningshänseende. Rikspolisstyrelsen har tillsammans med Räddningsverket, Socialstyrelsen och Överstyrelsen för civil beredskap bildat Komrad. Man har i en rapport från 1996 lämnat rekommendationer till regeringen. Man har i december 1998 fått en utredning från landshövding Jan Rydh om ett slutbetänkande från utredningen om just ett gemensamt radiosystem. Samtliga gjorda utredningar har landat på att det är mycket angeläget och mycket nödvändigt att bygga ett gemensamt radiosystem. Brådskan har även understrukits av departementschefen Björn Rosengren den 17 december 1998. Han sade då att det var värdefullt att nu äntligen få ett samlat förslag i en fråga som diskuterats så länge och att det är nödvändigt att Sverige får ett samordnat system. Men väntan har inte slutat med detta. Nu har det gått ytterligare 13 månader. Det är bara att konstatera att mitt inhopp i denna fråga har att göra med polismorden i Malexander och upptäckten att man inte kunde kommunicera med varandra på grund av olika radiosystem. Jag tänker inte av Malexandermorden dra slutsatser om helheten som sådan. Det kan hända sådana saker. Men jag tycker ändå är ett memento när man upptäcker mycket allvarliga problem i de gamla systemen. När de inte kan kommunicera kan man inte skapa rätt varningssystem och rätt säkerhet för de personer som ska jobba i olika typer av räddningstjänst och polisiära funktioner m.m. Det finns därför mycket stor anledning att man gör i ordning det nya systemet och rättar till den bristen. Jag är väl medveten om att PTS har tilldelat ett nytt frekvensområde för att kunna ha ett gemensamt radiosystem. Inom Europa i övrigt har Nato lämnat motsvarande frekvensband för att därmed möjliggöra en effektiv kommunikation mellan olika myndigheter i samband med krissituationer vid olika typer av katastrofer så att de verkligen kan fungera och kommunicera på ett effektivt sätt. I dag är det närmast så att polisen får demontera den del av sin äldre utrustning i och med att den inte längre fungerar. Man plockar reservdelar från gamla apparater till andra gamla apparater för att över huvud taget få det hela att fungera. Enligt min uppfattning är det därför utomordentligt angeläget att vi kommer fram till beslut. Det har långhalats tillräckligt länge, och det finns tillräckligt många utredningar. Vi ser nu dessutom att man på ett antal olika ställen runtom i Sverige i desperation är på väg att bygga egna system till avsevärd högre kostnader i och med att de gamla systemen inte är tillfyllest. Fru talman! Jag vill ställa några uppföljande frågor till statsrådet. Den första frågan är hur hon ser på de olika organisationer som nu förbereder alternativa system och vilka konsekvenser man bör dra av det för att skapa ett gemensamt radiokommunikationssystem. Den andra frågan är om statsrådet är beredd att fatta ett beslut när det nu även finns förslag om finansiering. Enligt Jan Rydhs utredning ska man i praktiken låta en operatör stå för investeringarna och i stället ha en form av drifts och kapitalkostnad år från år. För det tredje vill jag fråga statsrådet om det inte finns skäl för regeringen att nu komma till beslut med anledning av Malexandermorden. Jag tycker att det är ett mycket starkt memento för oss alla.
Fru talman! För det första vill jag understryka det som Per Westerberg avslutade med. Jag delar uppfattningen att detta är mycket angeläget. Angelägenhetsgraden understryks av de mycket tragiska händelser som inträffade i Malexander. Jag delar också där den bedömning som Per Westerberg gjorde. Visst kan problem ändå uppstå i situationer där många olika delar måste kommunicera med varandra. Men det är ingen tvekan om att Sverige behöver ett system där olika myndigheter kan tala med varandra. Det har visat sig inte minst vid olika olyckstillfällen. Det är angeläget. Händelserna den senaste tiden har understrukit det. När det gäller de delar som jag ansvarar för inom Regeringskansliet har vi, precis som Per Westerberg betonade, redan avsatt frekvensutrymme för detta ändamål. Frågan bereds nu. Jag utgår från, och tar också del i, att det arbetet sker mycket noggrant och så skyndsamt som möjligt. De frågor som Per Westerberg kompletterar med ingår i samma resonemang. Just därför att frågan berör många olika myndigheter, Räddningsverket och olika kommuner är det viktigt att man agerar både skyndsamt och på ett sådant sätt att frågan verkligen får en hel lösning. Jag är därför inte i dag beredd att svara på de uppföljande frågorna Per Westerberg hade om finansieringen. Det ingår i det beredningsarbete som nu sker på Regeringskansliet.
Fru talman! Först tackar jag för delsvaren jag fått. Malexandermorden var väckarklockan för mig. Jag konstaterar att det fanns en bristande funktion. Utan den hade det funnits väsentligt större förutsättningar för att tragedin inte hade behövt inträffa eller i vart fall inte fått så allvarliga följder. Jag noterar också att med ett gemensamt införande av det nya systemet och inte med ett plottrande med olika myndigheter och olika kommuner som gör olika investeringar kan man kanske, enligt vissa bedömare i branschen, komma undan med en tiondel av kostnaden för många parallella system som dessutom har bristande funktion mellan sig. Jag tycker därför att det är angeläget att man kommer fram här. Jag vet att irritationen inom Kommunförbundet är mycket stor i och med att ett stort antal kommuner står färdiga och vill investera. Man ser problematiken; att man inte klarar av samordningen i samband med olika typer av katastrofsituationer. Jag noterar också att ett mycket stort antal länder i Europa redan har infört ett nytt system för gemensam radiokommunikation. Man har gjort det med lite olika finansieringar, men det finns naturligtvis möjligheter att gå via operatören, som får stå för investeringskostnaderna medan man själv tar hand om driften, och att ha en kapitalannuitet år för år om det är problem budgetmässigt. Fru talman! Jag har väldigt svårt att se att detta ska behöva ytterligare beredningsarbete. Jag tycker att det finns skäl att komma till beslut, att lätta på problemen för kommunerna och för statens egna myndigheter. Jag förstår problemet, att det kan vara ett problem att samordna ett antal myndigheter. Men det minskar inte angelägenheten och behovet av ett beslut.
Fru talman! Vi är rörande överens både om väckarklockan som många av oss fick och om vikten av den. Men jag vill ändå säga något om den uppgift som Per Westerberg hade om att många andra länder redan infört sådana här system. Det ifrågasätter jag. Många länder funderar i samma banor som vi, men mig veterligt har ingen i dag infört det. Några ligger längre fram än andra. Jag vill alltså bara upprepa frågans vikt. Vi ska göra vad som på oss ankommer för att det så snart som det är praktiskt möjligt ska bli ett gemensamt system. Så får Per Westerberg och jag återkomma till förslagen när de är för handen.
Fru talman! Först vill jag bara notera att enligt de uppgifter jag har fått från flera mycket trovärdiga håll finns det ett antal länder som har infört gemensamma radiokommunikationssystem för att därmed komma fram på det här sättet. Det är olika varianter, olika leverantörer. Det finns ju tre olika som bygger den här typen av system. Jag tycker att angelägenhetsgraden är stor med tanke på bristen och den usla utrustning som i dag finns. Jag vågar kalla den usel. Ska man ha full radiokommunikation kan man behöva ha upp till fem sex olika apparater med sig för att kunna ha bra kommunikation med olika insatsstyrkor i samband med olika katastrofer. Därmed tycker jag att vi inte bara ska fundera. Man bör också komma till riksdagen med ett snabbt förslag för att få denna fråga ur världen och för att få anständiga arbets och säkerhetsvillkor och effektiva räddningsoperationer.

Fru talman! Per Westerberg har frågat mig vilka delar av Småföretagsdelegationens förslag som regeringen avser att genomföra respektive negligera och vilka åtgärder jag avser att vidta med anledning av den ringa uppskattningen av hittills genomförda åtgärder. Regeringens samlade bedömning är att åtgärder nu vidtagits för att undanröja majoriteten av de hinder för etablering och tillväxt som Småföretagsdelegationen uppmärksammat. Arbetet med frågorna sker fortlöpande inom Regeringskansliet, hos myndigheter och i pågående utredningar. Många av förslagen kommer kanske aldrig att kunna anses vara helt slutförda eftersom syftet med många förslag snarare är att en process i den av Småföretagsdelegationen föreslagna riktningen ska komma i gång. En utförlig redovisning av dessa åtgärder och de bedömningar som regeringen gör av de olika förslagen finns redovisade i en särskild bilaga i budgetpropositionen för innevarande år. Regeringens åtgärder för att stimulera företagande bygger på insatser inom flera viktiga områden. Det viktigaste är kapitalförsörjning, regelförenkling, information och service från myndigheter, kompetensoch kunskapsöverföring samt förbättrad konkurrens. Per Westerberg nämner att de beslut som regeringen tagit inte verkar ha haft någon betydelse för småföretagen. Låt mig bara som ett försök till svar på detta påstående nämna ett antal av de insatser som vidtagits inom de här områdena för att förbättra villkoren för företagande och som stämmer väl överens med de förslag till åtgärder som Småföretagsdelegationen så förtjänstfullt lagt fram. I budgetpropositionen i höstas lades bl.a. förslag på förstärkta avsättningsmöjligheter till periodiseringsfond för företag, en kraftfull satsning på ett system för individuell kompetensutveckling och inte minst slopade stoppregler för fåmansföretagen. Regeringen har i december också beviljat medel till NUTEK för att utforma ett Internetbaserat informationssystem för myndighetsinformation. Syftet är förstås att förbättra dialogen med blivande och befintliga företagare genom en gemensam portal på nätet som ska underlätta myndighetskontakter och ge lättillgänglig och innehållsmässigt korrekt information. Näringsdepartementet har också låtit genomföra en undersökning av hur landets småföretagare upplever vissa centrala myndigheters information och service. Myndigheterna har av regeringen fått i uppdrag att redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att förbättra information och service till småföretag utifrån undersökningens resultat. Den av regeringen tillskapade Simplexkommissionen har t.ex. under året tagit fram en handbok i problem och konsekvensanalys av reglers effekter för små företag, som ska fungera som ett stöd för bl.a. de myndigheter och verk som nu har fått ett krav på sig att genomföra dessa analyser. Simplex genomför också inom kort en utbildning på myndigheter och verk i att analysera vilka effekter olika former av regleringar och krav kan få för de små företagen. Regeringen kommer under våren att till riksdagen lämna en första redogörelse för förenklingsarbetet och de nya mål som ställs upp i det fortsatta arbetet. Svag konkurrens leder till högre priser och därmed lägre välfärd. Konkurrensverket har nyligen på regeringens uppdrag utarbetat en rapport om hur konkurrensen utvecklats i Sverige under 90-talet. Regeringen kommer i vår att lägga fram en proposition med förslag till en skärpt konkurrenspolitik, bl.a. med Konkurrensverkets rapport som underlag. Ett omfattande utredningsarbete pågår för närvarande om den framtida näringspolitiken. Här avser regeringen att under våren 2000 avlämna en proposition till riksdagen. Regeringen avser också att i nästkommande skattesamtal ta upp frågan om beskattning av tjänstesektorn. För regeringens del är det särskilt viktigt att den frågan förs med utgångspunkt från att begränsa svartarbetet. När det slutligen gäller Per Westerbergs andra fråga så arbetar regeringen för att på ett bättre sätt försöka föra ut det arbete som pågår och de åtgärder som vidtagits för att förbättra villkoren för små och medelstora företag. Här finns klara möjligheter för att i framtiden förbättra den informationsgivning som krävs för att hjälpa till att skapa mer positiva attityder till företagande. Det finns också möjlighet till mer gemensamt arbete kring frågor som rör entreprenörskap och företagande för att på flera nivåer och i flera olika sammanhang, inte minst inom skolan och genom samarbete mellan näringsliv och universitet/högskola, förbättra attityderna till företagande och öka förståelsen och kunskapen om att driva företag.
Fru talman! Först ber jag att få tacka statsrådet för svaret på mina frågor i interpellationen. Av naturliga skäl är jag inte till alla delar nöjd med svaren, även om en del har varit klarläggande. Först vill jag bara konstatera att små och medelstora, snabbväxande företag är grunden för dynamiken i den svenska ekonomin. Vi ser ju här en utomordentligt snabb utveckling där ofta nog det mesta av den främsta spetskompetensen knoppas av från många av de stora företagen. I olika typer av samarbete med mindre, kunskapsintensiva företag skapar man oerhört kreativa kluster. Det har lett till en väldigt positiv utveckling i delar av den svenska ekonomin. Vi har börjat få ett unikt läge där man kan se att vissa kallar delar av Sverige för världens Telecom Valley. När jag själv besökte Microsoft för några månader sedan kunde jag konstatera identifikationen av Sverige som ett land med en PC-penetration bland de främsta, hög användning av Internet och mycket hög användning av mobil telefoni. Det gjorde att vi i viss utsträckning ansågs ha en unik position för utveckling inom dessa områden. I den här branschen, med service och kunskapsintensiv högteknologi, är det väldigt mycket av mindre och medelstora företag. Det ställer nya krav på förändringar av regelverken utöver de som kom fram i Småföretagsdelegationen. Denna bransch är en del av den nationella konkurrenskraften där Sverige ska vara ett attraktivt land för att dra till sig nya snabbväxande företag och framför allt för att få ett klimat för att utveckla det vi har förutsättningar för. Jag tänker här, fru talman, inte gå igenom Småföretagsdelegationen punkt för punkt. Jag noterar självfallet att ett antal åtgärder har vidtagits. Jag noterar också att det finns ett antal punkter kvar att genomföra i Småföretagsdelegationens åtgärdslista. Vissa är korrekt processinriktade och kommer aldrig att ta slut. Det är ett evighetsarbete. Men jag kan ändå inte se att det har gjorts tillräckligt på det här området med tanke på det icke oväsentliga problem som vi ser när det gäller oron för framför allt strömhopp av ganska små kunskapsintensiva företag ut ur landet. Jag har noterat det något motspänstiga förslaget till förändringar i arbetsrätten. Jag tror att det är viktigt i synnerhet för de mindre och medelstora företagen. Jag noterar förslagen till förändringar i stoppreglerna när det gäller mindre och medelstora företag. Men jag har också noterat att det mera handlar om en processförändring där väldigt mycket av byråkratin och uppgiftslämnandet kvarstår och därmed misstron mot mindre och medelstora företagare med mycket större rapporteringsskyldighet än motsvarande andra större företag med motsvarande förmåner. Jag noterar också att vi inte har kommit fram när det gäller rörligheten på riskkapitalet. I Holland har en höger-vänster-regering lagt fram förslag om schablonskatt på kapital för att öka rörligheten på kapitalet i näringslivet. Men dessa förslag når inte fram här. Jag noterar också problemen med attityder inom ett antal myndigheter där man måste komma framåt för att få en väsentligt mer positiv syn. Fru talman! Jag förstår att statsrådet Mona Sahlin inte har kunna redogöra för alla punkter här. Men jag skulle ändå vilja ställa frågan: Vilka punkter avser statsrådet inte genomföra i enlighet med Småföretagsdelegationens förslag? Avser statsrådet göra någonting ytterligare för förslagen när det gäller rörligheten på riskkapitalet som är så centralt i ett antal mindre och medelstora företag?
Fru talman! Först får jag väl instämma i det som jag själv också var inne på, nämligen att arbetet med att förenkla för småföretagen i Sverige inte är färdigt. Det är en ständigt pågående process som inte minst understryks av det som Per Westerberg själv inledde med. Småföretagsdelegationens arbete har ju varit, och är, väldigt viktigt. Den förde in många nya aspekter, och det blev en annan tyngd i arbetet med att förenkla och skapa förståelse för att detta med att driva små och växande företag är en helt annan sak än att jobba i en stor och gammal industri. Men jag tycker också att det i dag är dags att inse att det inte längre går att utgå enbart ifrån Småföretagsdelegationens förslag, som jag tolkade att Per Westerberg också var inne på. Den snabba förändringen av förutsättningarna för tjänsteindustrin och den snabba tillväxten inom telekom och mobilsidan visar också att det växer fram nya möjligheter men också nya problem som inte fanns i Småföretagsdelegationens rapport som ändå lämnades för bara två år sedan. Det har varit ett viktigt arbete, och mycket av det kvarstår att göra.

Jag vill därför inte gå in och säga vilka av Småföretagsdelegationens förslag som jag inte ska genomföra. Det finns delar av förslagen som jag tycker är bra och andra delar som är mindre bra och där vi har hittat andra vägar. Jag vill därför ändå ge ett samlat gott betyg, och samlat försöker vi nu genomföra detta. Sedan tillkommer en diskussion som vi nu jobbar med på departementet om hur vi ska ändra hela näringsstrukturen när det gäller politiken inom näringsområdet, myndigheterna och inte minst riskkapitalsidan så att detta passar dessa små och växande företag. Den diskussionen återkommer jag därför gärna till när vi har kommit lite längre. Attityderna behöver fortsatt förändras. Vi lät tusentals små företag svara på hur de såg på sin roll som kund hos myndigheterna. Det tror jag lärde både oss och myndigheterna mycket. Det var också intressant att se att den myndighet som fick högst betyg var Kronofogdemyndigheten och den som fick lägst betyg var Arbetsförmedlingen.
Fru talman! Jag delar uppfattningen att man bör ha en återföring när det gäller attityderna till myndigheterna från bägge parter om hur man uppfattar varandra. Jag tror att det har gjorts alldeles för lite i fråga om detta under en lång följd av år. Det ger en värdefull kunskap om vad man gör bra och vad man gör dåligt, vad som uppskattas och vilka resultat som kommer fram. Jag tror att det finns mycket mer av resultatstyrning som skulle behöva göras inom fler statliga myndigheter. För att nu avsluta diskussionen om Småföretagsdelegationen har jag ändå den uppfattningen att om man har fått ett resultat från en delegation som har varit sammansatt av ganska aparta grupper både bland företagarna och bland de politiska företrädarna och som har samlats kring konsensus, anser jag att det finns en skyldighet att göra en återföring. Vad avser vi göra? I vilken tidsordning genomförs det? Vilka delar tycker vi inte är bra och avser vi inte genomföra? Det är ett sätt att visa vad som kommer ut av den typen av delegationer. Man bör även föra en dialog och debatt om vad man inte tycker om och varför man inte tycker om det - det som företagen trots allt trycker på. Vi har en debatt om arbetsrätten som är väl känd. Vi har en debatt om beskattningen, i synnerhet av riskkapitalet i mindre och medelstora företag, som också är väl känd. Men det kommer, precis som har påpekats och som jag tror att vi är helt ense om, en debatt om nya områden, inte minst inom de nya kunskaps och tjänsteföretagen och som mer handlar om det som kallas optionsprogram, dvs. ganska låga löner för dem som jobbar där, och de tar del i risken men också del i kapitaltillväxten om det blir någon. Jag tycker att detta är en av de viktiga frågor som måste lösas för att man ska kunna bibehålla det mycket kreativa centrum inom mindre och medelstora kunskapsintensiva företag som nu i strid ström knoppas av på olika håll i Sverige och som i annat fall riskerar att förloras till andra länder. Jag känner väl till problemen i detta sammanhang. Men jag tror inte att vi har ett mer komplicerat system i Sverige än att vi kan nå fram med rimliga optionsprogram där vi klarar att tillgodose företagens och i synnerhet de anställdas krav här för att de inte ska försvinna till andra länder när vi så väl behöver deras kapacitet. Men detta gäller även riskkapitalet och riskkapitalförsörjningen. Den har blivit väsentligt bättre i takt med framgångar. Men jag noterar ändå att den är sämre i Sverige än i ett antal andra länder. Och det handlar delvis om börslistor, amerikanska Nasdaqsbörsens oerhörda kapacitet att lysa igenom nya kunskapsintensiva företag, men också om rörligheten på kapitalet, att flytta från ett företag till ett annat när någonting växer snabbt och har större behov av kapital. Jag tycker faktiskt att regeringen i Holland med högerliberaler och socialdemokrater har kommit med ett intressant förslag där man avskaffade alla kapitalinkomstskatter, förmögenhetsskatter och ett antal andra skatter i det häradet och införde en schablonintäkt i stället. Det ökar rörligheten, minskar byråkratin och gör skattesystemet betydligt enklare. Jag säger inte att det är något Sesam öppna dig, men jag tycker att det är väl värt att pröva och analysera vad ett sådant förslag innebär för att komma vidare. Framtiden ligger i snabbt växande kunskaps och tjänsteföretag. Då måste vi titta på tjänstemomsen, på rörligheten på kapitalet, rörligheten på arbetsmarknaden och rörligheten på kunskapen. Och jag efterlyser handling där, eftersom jag inte har sett mycket av detta under de gångna åren.
Fru talman! Jag ska göra några kommentarer ytterligare. Men jag tycker i största allmänhet att Per Westerberg började med att säga att det nu händer ganska mycket i Sverige när det gäller dessa nya och växande industrier och företagandet. Men sedan när man kommer in på exemplen så är det som om Sverige alltid ligger längre bak, alla andra går fortare fram, och vi har alltid sämst villkor. Ibland tycker jag nog att vi borde skaffa oss en lite mer modern syn på oss själva än vad vi ger uttryck för. Därmed inte sagt att vi inte behöver fortsätta att förbättra och förändra villkoren. För ett litet och starkt exportberoende land som Sverige är det extra viktigt att ligga i framkant på det som är det nya och som t.ex. den mobila tjänstemarknaden och kunskapsindustrin är en bra illustration av. Småföretagsdelegationen har betytt mycket, och kommer också fortsättningsvis att betyda mycket. Men jag vill inte uttrycka mig som Per Westerberg gjorde - att där satt en massa "aparta grupper". Där satt en massa olika människor från olika delar av småföretagarvärlden. Just därför blev deras förslag så intressanta. Jag tycker ändå att den redogörelse som vi lämnade i budgetpropositionen för innevarande år är ett ganska hedervärt försök att också återrapportera vad vi har gjort och hur vi bedömer deras förslag. Dessutom kommer vi med en skrivelse om hur förenklingsarbetet har fortskridit och vilka nya mål man kan och bör sätta upp för det. Vidare hoppas jag att till riksdagen kunna återkomma i olika sammanhang och ha en diskussion om riskkapitalet, som Per Westerberg avslutningsvis talade om. Den privata riskkapitalmarknaden har vuxit oerhört snabbt och det är bra. Just därför behöver vi nu ta en diskussion om statens roll. Vi kunde t.ex. ha en diskussion om att koncentrera statens roll på nyföretagandet och på ansvaret för att se till att skattesystemet fungerar så att det hjälper egna investeringar i företagen. Den diskussionen hoppas jag att vi kan återkomma till.
Fru talman! Det händer mycket i Sverige - ja; den uppfattningen delar vi när det gäller en del av kunskapsindustrin. Vi har fått en utveckling som är mycket starkt knuten till Ericssons mycket snabba genombrott och till telesituationen i Sverige. Den är nog också en funktion av teknisk nyfikenhet bland svenska folket som jag tror starkt har bidragit till den här utvecklingen. Vad jag säger här är att det gäller att koppla på det tåg som går. Förändringen är väldigt snabb. Då gäller det att vara bäst. Det gäller även Sverige, nationen, och oss politiker. Vi måste vara konkurrenskraftiga i det klimat som vi erbjuder. Vad som oroar mig är att ett antal av de allra främsta spetsteknikföretagen ser bättre värderingar och bättre arbetsförhållanden med en amerikansk basering. Det vill jag mota, för jag vill att Sverige ska vara bäst, att vi ska dra till oss detta och bli ett Telecom Valley och kanske även bredda det här till flera marknader. Min ambition är att vi ska ha så många och så välbetalda svenskar som möjligt i arbete. Det är det som skapar välfärd. Just därför är jag bekymrad över bristen på rörlighet vad gäller riskkapital. Jag tycker att det finns visst fog för en del av den kritik som förekommit mot en del av investmentbolagen - åtminstone en del av dem ligger kvar tungt i gamla nedåtgående industrigrenar och kanske inte satsar så mycket på det som går framåt. Det är detta som jag tycker att man mycket mer måste ägna sig åt. Jag efterlyser förslag som ökar rörligheten vad gäller riskkapital i Sverige och som ökar möjligheterna till rörlighet på arbetsmarknaden. Det gäller även att få större möjligheter att nyttja kompetensen inom universitet, högskola och forskning. Till sist, fru talman! Förenklingsarbete är svårt. En del har gjorts men man ska också vara medveten om att en del av förenklingarna har lett till ny byråkrati. Det finns skäl att titta på detta, för det är svårt i dag för en småföretagare att deklarera - jag vet.
Fru talman! Åke Sandström har frågat näringsministern om han avser att se över lagstiftningen och dess tillämpning för att förbättra det sociala och ekonomiska skyddsnätet för småföretagare och vilka åtgärder han är beredd att vidta för att minska de likviditetsproblem och det byråkratiska krångel som skapas med dagens system. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. Interpellationen berör delvis sociala frågor, så statsrådet Thalén och jag har kommit överens om att jag svarar även på de frågor som berör hennes ansvarsområde. Jag delar Åke Sandströms uppfattning att det sociala skyddsnätet inte tillräckligt anpassats till ett arbetsliv där alltfler inte längre har en traditionell anställning. Det gäller inte minst de personer som väljer att vara företagare eller som är anställda i projekt. Det är regeringens ambition att så långt som möjligt förenkla och samordna regelsystemen för bl.a. Inom socialförsäkringens område har flera utredningar behandlat förändringar i syfte att skapa system som är rättvisa och som så långt som möjligt jämställer företagare med arbetstagare. Förmån efter inkomst, som lämnats av Utredningen för översyn av inkomstbegreppet inom flera försäkringar, har ett förslag tagits fram i departementsskrivelsen Beräkningsunderlag för dagersättning - Förslaget innebär bl.a. en garanti om visst minsta försäkringsskydd för nyföretagare. Departementsskrivelsen har remissbehandlats och många synpunkter har kommit in. I ett annat betänkande, Företagare med restarbetsförmåga, lämnas förslag som syftar till att undanröja skillnaden mellan företagare och anställda när det gäller möjligheten att få ersättning under rehabilitering. Förslaget innebär att de likställs fullt ut vid prövning av sjukpenning och förtidspension. Båda förslagen bereds nu. Regeringen har vidare beslutat att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att se över den arbetslivsinriktade rehabiliteringen . I uppdraget ingår bl.a. att komma med förslag om den här rehabiliteringen både för företagare och för anställda. När det gäller arbetslöshetsförsäkringen genomfördes 1997 en reform som gör det möjligt för en småföretagare att få arbetslöshetsersättning trots att hans verksamhet inte sålts eller avvecklats. Under ett sådant uppehåll i verksamheten kan företagaren söka anställning och har ändå möjlighet att aktivera sitt företagande igen när utsikterna blir bättre. Samtidigt infördes möjligheten att prova på företagande upp till ett år utan att den kommande arbetslöshetsersättningen baseras på inkomsten från företaget. Om det är till fördel för en sökande kan denne i stället få sin ersättning baserad på inkomst av anställningen närmast före företagandet. Starta-eget-bidraget är en arbetsmarknadspolitisk åtgärd som syftar till att underlätta för arbetssökande att starta egen näringsverksamhet. Bidraget motsvarar den arbetslöshetsersättning som den sökande är berättigad till enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring. På så vis är starta-eget-bidraget samordnat med denna försäkring. Starta-eget-bidraget har visat sig vara en mycket effektiv åtgärd men kan bli bättre. Regeringen har därför gett AMS i uppdrag att se över samverkan mellan olika aktörer inom företagsrådgivningen just för att göra stödet effektivare. Alla de åtgärder som jag har redovisat visar att regeringen ser med stort allvar på de förändringar som sker inom arbetslivet och där just det sociala skyddsnätet för småföretagare är en mycket prioriterad fråga.
Fru talman! Tack för svaret! Omfattningen och innehållet tyder på att även statsrådet tycker att det handlar om en angelägen fråga. De sociala skyddsnäten för småföretagen diskuteras kanske inte så ofta. Det blir mer tekniska och materiella inriktningar som vi diskuterar, så jag är tacksam för den möjlighet som vi har fått här i dag. Jag har fyra små kompletterande frågor. Jag tror att vi är överens om att ett nytt välfärdssystem måste bygga på det faktum att människor har olika behov, lever under olika omständigheter och har olika önskemål. Alla vet vi mycket väl att alltfler människor väljer att starta företag eller att vara uppdragstagare eller anställda. Dessa personer ska enligt vår uppfattning vara lika kvalificerade till den grundläggande tryggheten som alla andra. Det går kanske inte att bygga trygghetssystem på förhållandet arbetsgivare-löntagare. Det är inte rättvist och passar inte i den nya tiden. En mer visionär fråga blir därför: Vore det inte dags att ta ett nytt helhetsgrepp som är av det slaget att vi väver samman olika trygghetssystem så att de passar i det nya samhället? Det ska sägas att en del positiva förbättringar har genomförts, något som också berörs i svaret. Mona Sahlin tar där, helt korrekt, upp att man kan ha företag vilande och uppbära a-kassa. Detta är bra. Men varför har man inte tagit fram en tillfredsställande möjlighet att erhålla a-kassa för en deltidsföretagare? Det är en kompletterande fråga. I dag finns det ett visst skydd för den företagare som startar en verksamhet. Man kan få ett skydd under den inledande perioden då man egentligen inte har några reella inkomster. Detta gäller för de företagare som driver verksamhet i form av enskild firma eller handelsbolag, men inte för den som driver företag i aktiebolagsform. Inkomstskyddet borde rimligen gälla oberoende av företagsform. Är det dags att komma fram med ett förslag på den punkten, om lika regler? Fru talman! Slutligen en liten kommentar till svaret. Det visar att det är två betänkanden och två utredningar som har behandlat dessa frågor. Vi är överens om att detta är viktiga frågor - t.o.m. mycket prioriterade, enligt svaret. Men är det verkligen så? Jag har fått många signaler om att man känner vanmakt och väntar på att det ska hända någonting. Min avslutande fråga är: När får vi positiva besked i den här riktningen på de punkter som jag har tagit upp i min interpellation?
Fru talman! Jag vill bara understryka att det inte bara är jag som säger att detta är mycket viktiga frågor, utan det är en åsikt som hela regeringen verkligen delar. Bakgrunden är den som Åke Sandström så riktigt berörde i början, att det är försäkringssystemen som måste anpassas efter de val som vi individer gör och inte tvärtom, dvs. att vi måste anpassa vårt sätt att leva eller vara företagare utifrån hur systemen ser ut. I ett samhälle som Sverige, som har så många och omfattande försäkringssystem och ett sådant starkt välfärdsskydd, är det förstås ett grannlaga och stort arbete att förändra dessa system. Den förändring i sättet att leva som vi nu ser och som jag tror kommer att bli ännu vanligare i framtiden - att man varvar löntagande med företagande många gånger under livet - ställer stora krav på ett flexibelt system. Jag vill verkligen understryka att jag tror och utgår ifrån att de förändringar som vi nu diskuterar inom en snar framtid också kommer att märkas för individerna ute i samhället. Just för stunden kan jag inte säga något särskilt konkret om flera av de frågor som Åke Sandström kompletterade med. Men framför allt frågan om deltidsföretagandet och frågan om inkomstskyddet som ska vara lika oavsett företagsform är mycket berättigade. De är väl värda att ingå i den översyn som nu görs av de olika försäkringssystemen. Jag tar med mig de synpunkterna i det fortsatta beredningsarbetet, som flera departement är inblandade i.
Fru talman! Jag tackar för de positiva beskeden. Men låt mig ställa ännu en kompletterande fråga. Långsiktiga spelregler är viktiga för tryggheten för en småföretagare, att veta vad som händer med skattesystemen och sådant. Ett dagsfärskt exempel är ju att reglerna om nedsättning av sociala avgifter fortsättningsvis bara ska gälla för en mycket snäv sektor inom stödområde A. Dessa bestämmelser ska först godkännas av EU kommissionen, och det är ganska givet. De nya reglerna ska träda i kraft den dag som regeringen bestämmer, men de ska tillämpas från den 1 januari - Företagen får alltså inte yrka på denna nedsättning i de arbetsgivardeklarationer som de upprättar i början av året, utan de får så att säga agera bank åt staten för de medel som staten ändå inte ska ha in. Jag förstår irritationen hos berörda företagare. Har statsrådet någon kommentar till den här situationen? Det har också kommit andra reaktioner. Längst i norr hotas det med skattestrejk därför att man minskar eller tar bort områden inom näringslivet som är berättigade till denna nedsättning. Men det är en helt annan fråga som jag inte begär svar på här i dag. Långsiktiga spelregler är, som sagt, viktigt inom alla områden. Man vet att detta ska träda i kraft, men man får inte tillämpa det från början av året i den ordinarie hanteringen av anställdas skatter och avgifter. Detta är en ny situation, och jag har faktiskt meddelandet från Riksskatteverket här, och det har väckt en del funderingar. Slutligen vill jag återigen ställa frågan: När kan vi få besked om ändringar på de punkter som vi har talat om? Vilka hinder finns det mot att ta fram sådana? Jag har av utredningstidens längd förstått att det hela är ganska väl penetrerat. Vad finns det för hinder för att det inte kommer fram förslag? Det fanns ju två betänkanden och två utredningar genomförda, och jag frågar på rak svenska: Vad beror det på? När kan vi få besked?
Fru talman! Åke Sandström frågade: När händer det något? Ärendena bereds ju på Socialdepartementet, och där jobbar man för fullt. Så fort arbetet är färdigt kommer det förslag. Det är den bild som jag kan ge. Frågan om företagandet och skyddet ligger på mig, och jag ska återkomma så fort jag kan med besked om hur vi ska agera när det gäller de frågor som Jag är själv intresserad av att få exemplet från Riksskatteverket som Åke Sandström nämnde, eftersom jag inte kan svara konkret på de frågeställningarna. Jag behärskar det området för lite. Men jag blir så pass intresserad av det som Åke Sandström säger att jag gärna tar med mig exemplet tillbaka till departementet och tittar på vilka effekter det får för företagen. Rent allmänt sett är det lätt att hålla med om att trygghet bygger på att man har långsiktiga spelregler som man kan lita på. Och då ska det vara spelregler som man gillar och tycker är bra, men om det är spelregler som småföretagarna inte gillar vill de gärna att dessa regler ändras. Grunden är ändå det vi började diskussionen med, att alla system måste bygga på en förståelse för att småföretagare och löntagare måste behandlas mera lika. Då får man också respekt för reglerna.
Fru talman! Vi skulle kunna föra en lång diskussion om attityderna till företagande, att det ska vara klokt och riktigt att driva företag samt att det är okej att man tjänar pengar på sin verksamhet. Men sammantaget när det gäller småföretagen och regelförändringar kring begreppet sociala trygghetssystem, kan jag inte få någon inriktning om tiden? Kan det möjligen bli under vårriksdagen? Det skulle vara väldigt intressant att få en riktpunkt.

Fru talman! Gunnel Wallin har frågat om jag är beredd att verka för - att företagshälsovården anpassas till tjänstesamhället och dess arbetsformer, - att möjligheter ges till att ohälsa förebyggs, antingen av arbetstagaren själv eller i samarbete med arbetsgivaren, med de metoder som den enskilde anser ger bäst effekt samt - att konkurrensvillkoren vilar på samma grunder ur kvalitets och betalningsaspekt. Det är i dag viktigare än någonsin att förebygga ohälsa i arbetslivet och att rehabilitera dem som skadats. Detta gäller särskilt belastningsskador och ohälsa på grund av stress i arbetslivet. Företagshälsovården har en mycket viktig roll i detta sammanhang. För att förbereda en strategi mot de ökande problemen med stress och utbrändhet i arbetslivet har jag nyligen låtit bilda en arbetsgrupp inom Näringsdeparetementet med experter från olika myndigheter. Regeringen lade förra året fram en proposition om företagshälsovården. Förslagen har antagits av riksdagen. Härigenom infördes en skyldighet för arbetsgivaren att svara för den företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver. Företagshälsovården ska vara en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering. Arbetsgivaren har ett lagfäst ansvar att förebygga ohälsa till följd av arbetet och för rehabiliteringen av dem som skadats. Principen är att kostnaden för företagshälsovården ska belasta produktionen och inte som vanliga sjukvårdskostnader bekostas av samhället. När Yrkesinspektionen ställer krav på företagshälsovård är det viktigt att den utgår från klara kriterier för vad som kan krävas. Regeringen uttalade i propositionen att det är angeläget att företagshälsovårdens betydelse nu lyfts fram. Svaret på den första frågan är alltså att enligt de lagbestämmelser som beslutades av riksdagen efter regeringens proposition ska företagshälsovården ha kompetens att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa. Det är mycket viktigt med kompetens på det organisatoriska området, bl.a. på grund av att utvecklingen mot det s.k. tjänstesamhället har ökat betydelsen av just arbetsorganisationen. Svaret på den andra frågan: Enligt arbetsmiljölagen ska den enskilde arbetstagaren ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation samt i förändrings och utvecklingsarbete som rör det egna arbetet. Arbetsgivaren har, som jag tidigare sade, en skyldighet att förebygga ohälsa till följd av arbetet. Här kan hjälp behövas från företagshälsovården. Enligt lagen ska ohälsa förebyggas just under medverkan och i samråd med den enskilde. Svaret på den tredje och sista frågan: Av det jag sagt framgår att olika former av insatser kan rymmas i det stöd som bekostas av arbetsgivaren och samhället. En stor frihet ska här finnas att i samråd med den enskilde välja de medel som ger bäst effekt. Givetvis finns det en gräns för vad arbetsgivaren och samhället kan bekosta. Allmän friskvård faller i huvudsak inom den privata sfären och måste följa de regler som gäller där.
Fru talman! Jag tackar statsrådet Sahlin för svaret. Jag är väl medveten om att vi förra året fattade beslut om företagshälsovården, men vi vet ju att utvecklingen går otroligt snabbt. Vi har många gånger här talat om arbetslöshet. Nu börjar det alltmer väga över till tal om var vi finner arbetskraft och arbetskraft med kompetens. Arbetssättet förändras också. Det blir olika arbetsformer och många projektanställningar. Bilden av den lagstadgade semestern etc. har förändrats. Jag anser att i dagens och morgondagens samhälle är det den enskilde individen med dess arbetsinsats och egen kompetens som är det allra viktigaste. Vi har ju ett samhälle som går över till alltfler specialister, och det finns många enskilda kuggar som kräver just specialkompetens. Utan att vi har dem på arbetsfältet stannar alltihop. Därför är de så otroligt värdefulla. Vi behöver ta till vara all möjlig arbetskapacitet som vi kan framöver. Jag har ställt den här interpellationen därför att jag ser framåt och ser att vi behöver göra förändringar. Vi kan inte fortsätta att förbruka människor, låta arbetstagare och egna företagare gå i väggen, utan vi måste hushålla med krafterna. Om man tittar på sjukskrivningarna i dag är det svårt att se vad som är orsaken, om det är arbetet, fritiden, hemarbetet eller vad det är. Förmodligen är det en blandning. Det blir allt vanligare att privata företag - och det finns även sådana tendenser inom den offentliga sektorn, t.ex. inom sjukvården - inser behovet av förebyggande hälsovård. Man bjuder på årskort på gym, bad, massagebehanding, man ordnar kompetensutbildningar varvade med avstressningsövningar och man har hälsorådgivare som stöttar upp med träningsprogram och stimulerar till ett hälsosammare liv, stretching och kostråd. Allt detta gör man just i samråd med arbetstagaren utifrån den enskildes behov. Det är ganska lustigt att det t.ex. är okej att erbjuda en hel grupp massagebehandling, men för enskilda individer är det stopp. Då får den enskilde själv betala. Det är sådana här små saker som gör att man motar den enskildes initiativ. Här vill jag höra vad statsrådet har för synpunkt. Jag anser att dagens företagshälsovård går in för sent när det finns behov av rehabilitering, t.ex. när man redan har besvär i axlar och rygg. Det borde vara möjligt att gå in på ett tidigare stadium. All företagshälsovård kan inte erbjuda ett mångsidigt utbud. T.ex. är det bara ett fåtal landsting som har avtal med kiropraktiker och naprapater. Hur ser statsrådet på detta? Här tycker jag att man behöver puffa på så att den enskilde har en mångfald att välja bland, för den enskilde känner själv vad som gör bäst nytta.
Fru talman! Jag vill börja med att understryka vikten av den fråga som vi nu diskuterar och också, tror jag, vårt gemensamma angreppsätt. Det är ingen tvekan om att individerna blir allt viktigare, inte minst i ljuset av den arbetskraftsbrist som frågeställaren också mycket riktigt påpekade. Därmed är också arbetsorganisation och inflytande på arbetsplatsen, alltså de allmänna arbetsförhållandena, en allt viktigare nyckel till hälsa både på arbetsplatsen och i våra liv totalt sett. Min stora uppgift och min stora passion i det här sammanhanget är just diskussionen om makt, inflytande, påverkan och arbetsförhållandena på arbetsplatsen och därmed också det förebyggande arbetet. Men för mig handlar det förebyggande arbetet mindre om massage - om frågeställaren förstår mig rätt - och mer om själva förhållandena på arbetsplatsen, just för att undvika att behöva ta till hälsomedel för att bli frisk. Det handlar alltså om att öka inflytandet för varje individ över hur man arbetar och under vilka förhållanden man arbetar. Det tror jag är den stora insatsen nu när det gäller de nya arbetssjukdomarna som kryper allt närmare inpå oss. Detta är också en av bakgrunderna till de tydligare beskrivningarna av vad företagshälsovården ska jobba med, dvs. det förebyggande, så där är vi helt överens. Det pågår nu väldigt mycket arbete på departementet. Tillsammans med berörda myndigheter ska vi ordentligt och noga se över vad som är statens roll, vilken roll myndigheterna kan ha, vilka regler och lagar som vi eventuellt kan behöva skärpa och förtydliga. Men det pågår också en diskussion med parterna, för de är ju en oerhört viktig kugge i arbetet med att förändra förhållandena på arbetsplatserna. Jag kan nämna att jag och socialministern har bjudit in parterna för att diskutera de mycket oroande sjukskrivningssiffrorna och se hur vi gemensamt ska kunna få ned ohälsotalen. Då hjälper det inte enbart om myndigheterna jobbar med föreskrifter, utan det viktiga är det som vi diskuterar här nu, det förebyggande arbetet med att förändra arbetsförhållandena på arbetsplatserna. Dessa frågeställningar kommer att vara en stor och viktig del i Näringsdepartementets arbete under de närmaste månaderna.
Fru talman! Jag är spänd och fylld av förväntan på arbetsgruppen och vad den kommer fram till. Jag vill gärna att statsrådet tar med sig de tankar som jag har framfört. Visst, det låter bra att den enskilde kan påverka organisationen och sin situation. Men vardagen ute på arbetsplatserna är tyvärr inte sådan, och det är alltid verkligheten som man måste ha med sig. Staten är arbetsgivare för en mängd olika människor. Jag kan nämna rättsväsendet eftersom jag har min gärning i riksdagen inom det området. Man kan se på arbetsmiljön för polis, åklagare, personal inom domstolsverket, personal på försäkringskassorna, lärare m.fl. som är kommunalt, regionalt och statligt anställda. Där är jag synnerligen oroad för arbetsmiljön och arbetssituationen. Jag ser inte att man alla gånger har så stora möjligheter att påverka som hade varit önskvärt. Sedan är det viktigt att man kommer ihåg att både kropp och själ hänger samman. Jag besökte Varbergs kurort för ett tag sedan. 80 % av dem som kommer dit för rehabilitering betalar ur egen kassa. Och vilka är det? Jo, kvinnor inom den offentliga sfären. Vi kvinnor inser att vi måste göra någonting, och gör det. Här tycker jag att vi har en stor uppgift att fylla. I t.ex. våra kloster är det i dag överfullt av människor som söker för att motverka begynnande stress och utbrändhet och för att få uppleva tystnaden. Det tycker jag är signaler i samhället som vi ska ta vara på. Har man kommit dithän att man är utbränd tar det lång tid att komma tillbaka. Det finns också många fall där det inte går att komma tillbaka. Tittar på man sjukskrivningarna är det många unga personer som drabbas av utbrändhet. Det anser jag att vi måste motverka. Vi har inte råd att förlora den arbetskapaciteten. Jag har tagit upp ett annat exempel i min interpellation där vi kan lära av historien, av romarna. De satsade på hälsosamma bad och på vård av kropp och själ, har jag skrivit någonstans. Det kan tyckas att det är den enskildes ansvar att vårda kropp och själ. Men tittar man på utvecklingen också utanför Sveriges gränser, i Tyskland och Frankrike som jag har skrivit, är det ett uppsving och även staten går in. Man inser hur viktigt det är att förebygga på ett tidigt stadium så att man slipper stora dyra kostnader för rehabilitering, inte minst av utbrända.
Fru talman! Jag vill understryka att min avsikt givetvis inte var att ge en bild av att verkligheten i dag redan är sådan att vi har ett individuellt, fullt och fint inflytande och en möjlighet att påverka vår arbetssituation och arbetets uppläggning. Det jag underströk var att det är min ambition. Jag tror nämligen att en av de viktigare nycklarna till att också nå mer av hälsa och tillfredsställelse på jobbet är att man har den möjligheten. Innan jag sammanställer vad staten, riksdagen och regeringen kan göra vill jag nu verkligen gå igenom vad vi vet. Vad vet vi om stressjukdomarna? Vad kan vi om hur man förebygger dem? Hur används de regelverk som i dag finns på myndigheterna - Yrkesinspektionen, ASS och andra som har del i ansvaret för arbetsmiljön? Hur ser parterna själva på den process som nu måste till? Jag tror att Gunnel Wallin är inne på en viktig del, att så mycket som möjligt individualisera och att se varje individ. Det som är en acceptabel stressnivå för en person, stressar sönder och gör en annan person sjuk. Därför måste mycket mer av arbetet med hälsovården på arbetsplatserna vara möjligt att individualisera. Sedan är det inget som förbjuder en arbetsgivare att göra vad han eller hon nu tycker är lämpligt, oavsett om det är kloster, massage eller något annat av alla de exempel som Gunnel Wallin nämnde. Det jag koncentrerar arbetet på är just det förebyggande och frågan om hur regelverket runt det ska se ut. Stress och utbrändhet är en av vår tids stora folksjukdomar och förtjänar en större plats i både den offentliga debatten och i arbetsmiljöarbetet. Därom är vi överens.
Fru talman! Jag tänkte bara ta några minuter till i anspråk. Jag känner att det finns ett gensvar här för min interpellation och jag tänker följa statsrådet och arbetsgruppen vidare och kommer säkert gärna också med tips. Även om vi nu har fattat beslut om en ny företagshälsovård vet vi i dag att den inte fungerar så som vi önskar att den skulle göra. Det nya beslutet har kanske ännu inte fått fullständig verkan, men jag ser att det är många som inte nyttjar den möjlighet som finns och som kanske inte nyttjar den på det sätt som verkligheten i dag kräver. Jag ser fram emot vad resultatet blir. Jag menar att vi inte bara kan sitta stilla och titta på hur människor förstörs. Vi måste ta vara på allt som finns att ta vara på och se möjligheter, och det är bråttom. Vi behöver också en mångfald i utbudet, för alla behövs på arbetsmarknaden framöver. Jag säger tack så mycket.

Fru talman! Viviann Gerdin har frågat mig om anledningen till att studier vid Naprapathögskolan inte ger rätt till studiemedel. Frågan är ställd med anledning av att Naprapathögskolan står under statlig tillsyn och utbildningen till naprapat leder till legitimation. Ämnet berör även studier till kiropraktor vid Skandinaviska Kiropraktorhögskolan, och mitt svar avser båda skolorna. fick Högskoleverket i uppdrag att utreda om utbildning till kiropraktor och naprapat skulle kunna inordnas i den statliga högskolans verksamhet. Högskoleverket lämnade sin rapport våren 1998. Rapporten remitterades. De statliga högskolorna ansåg att kiropraktor och naprapatutbildningen inte kunde bedrivas i högskolan. Främsta anledningen var att utbildningarna till vissa delar inte uppfyllde kraven på vetenskaplig anknytning. Eftersom utbildning som leder till legitimation bör stå under statlig tillsyn förlängdes tillsynen över Naprapathögskolan den 17 december 1998 samtidigt som Skandinaviska Kiropraktorhögskolan ställdes under statlig tillsyn, båda till utgången av december månad år 2001. I samband med tillsynsfrågan prövades frågan om studiemedel. Regeringen avslog ansökan om att naprapatutbildningen skulle ge rätt till studiestöd. Studiestödsreglerna är i dag utformade så att regeringen beslutar om vid vilka läroanstalter och utbildningar som studerande kan få studiestöd. En förutsättning är att undervisningen uppfyller de kvalitetskrav som ställs för utbildningsnivån. Prövning av rätt till studiestöd görs också mot bakgrund av utbildningens angelägenhet och de finansiella resurserna. Studerande vid ifrågavarande utbildningar har i dag inte rätt till studiemedel eftersom nämnda förutsättningar i alla delar inte anses uppfyllda. Kostnaderna för studiestöd för dessa utbildningar beräknas uppgå till omkring 11 miljoner kronor per år. Kostnader för extra studielån för utbildningsavgifter tillkommer. Viviann Gerdins fråga är välkänd för mig. Studiestödskostnader kommer att i budgetarbetet vägas mot andra angelägna ändamål.
Fru talman! Jag vill tacka för svaret. Jag har förstått, när jag fick svaret, att frågan var välkänd för utbildningsministern. Jag har i alla fall som ny i riksdagen valt att ställa den här frågan eftersom jag har blivit medveten om det här. Anledningen till att jag har givit mig in i debatten om naprapaterna är att många människor känner att de inte får den hjälp de söker inom den traditionella vården. Dagens livsstil sätter sina spår i kroppen. De stressrelaterade besvären är många. Vi rör oss för lite, har dålig arbetsställning, får muskelvärk och stressar. Och sjukskrivningarna ökar. Problemen med rörelseorganen är väl kända och det kostar massor av pengar i sjukskrivningar. Dessutom sliter det på den drabbades omgivning. Det är här naprapaterna kommer in. Deras behandling av stela, ömma och smärtande muskler hjälper årligen ca 300 000 patienter med upp emot 2 miljoner behandlingar. Efter tre till fem behandlingar kan man ganska ofta se att det ger effekt. Patienten mår sedan mycket bättre. Men tyvärr är det inte alla givet att kunna få de här behandlingarna. De är ganska dyra. Tyvärr avgör ofta ekonomin om folk med onda ryggar kan få naprapatbehandling. Att naprapaterna är efterfrågade och fyller en viktig funktion tycker jag mig kunna se. Onda ryggar är också ett välkänt problem. Att spänningar i kroppen kan leda till andra sjukdomar känner vi också till, liksom att naprapaterna har en stor betydelse för att hjälpa idrottsmännen med deras skador. Naprapaterna har också fått ett erkännande i och med att många landsting i dag överväger att teckna avtal med dem. Jag återkommer då till frågan om studiestödet. Eftersom Socialstyrelsen nu är tillsynsman måste väl ändå kvalitetskraven för naprapaterna vara uppfyllda. Jag skulle gärna vilja att utbildningsministern utvecklade detta lite mer. Det andra skälet gällde utbildningens angelägenhet. Den har jag velat visa på genom att relatera till stressen i det liv vi lever, dess följdsjukdomar och de många sjukskrivningarna. Vi har tidigare här hört ett inlägg där det talades om stressen och ohälsan i dagens samhälle. Det tredje skälet för utbildningsministerns avslag handlade om hänsyn till de finansiella resurserna. Det har jag all förståelse för, men detta är väl också ett vägval man gör. Om den inslagna vägen är att satsa mindre på rehabiliteringar och att snåla på förebyggande behandlingar tror jag att det kommer att leda till ytterligare sjukskrivningar och längre sjukskrivningsperioder. Jag skulle gärna vilja ha ytterligare förtydliganden från utbildningsministern kring dessa skäl för hans avslag.
Fru talman! Jag har framför allt två argument. Det ena gäller kvalitetskraven. Då handlar det om huruvida utbildningen är högskolemässig eller inte. Högskoleverket har gjort en gedigen utvärdering och kommit fram till att den inte kan anses högskolemässig. Det är framför allt bristerna i den vetenskapliga grunden som man påtalar. För alla våra högskoleutbildningar gäller att de ska vila på vetenskaplig grund. Detta är en invändning som inte heller högskolorna själva ser som irrelevant. Det är nog en invändning som gäller och som har fog för sig i dagsläget. Jag skulle gärna se ett närmande av dessa utbildningar mot den statliga högskolan så att vi kunde få en utveckling av den vetenskapliga grunden i utbildningarnas innehåll. Det är viktigt. En del av utbildningarna har i dag detta. Man köper in kurser från verksamma vid högskolan. Men den centrala delen i utbildningen har inte denna koppling. Det är det ena. Det andra är de rena budgetskälen. Det finns en möjlighet att gå vid sidan om prövningen av den vetenskapliga grunden och ändå bevilja studiemedel. Det har vi hittills inte bedömt som möjligt med tanke på den budgetsituation som har varit. Vi arbetar nu med frågan, både att närma utbildningarna till den statliga högskolan och också, som vanligt i budgetarbetet, att väga detta mot andra angelägna reformer. Mer än så kan jag inte säga i dagsläget.
Fru talman! Utbildningsministern säger att man inte kan ansluta den nuvarande naprapatutbildningen till den statliga högskolan därför att den inte vilar på vetenskaplig grund. Jag blir något konfunderad över detta svar, både det skriftliga och det muntliga. Jag är väl medveten om att naprapatutbildning och behandling inte vilar på vetenskaplig grund, men å andra sidan ger ju naprapatutbildningen en väldigt hög status. Jag antar att man också är väl medveten om de positiva effekterna. Socialstyrelsen är ju tillsynsman för naprapaterna, och Socialstyrelsen har inskrivet att man ska verka för god hälsa och hög kvalitet. Jag tycker alltså att det råder lite oklarheter där. Man har ju också påvisat att behandlingarna ger effekt. Jag tycker mig också se att man stöttar detta inom den traditionella sjukvården och ser det som ett viktigt komplement till sjukvården. Jag tolkar det nog som att detta mer är en ekonomisk fråga, och då är det ju en prioriteringsfråga. Jag vill säga i klartext att jag tycker att man borde se över studiemedelssystemet. Vi får i dag fler och fler stressrelaterade sjukdomar, och här har vi en grupp som kan klara att behandla dessa människor innan det går för långt och de utvecklar andra och allvarligare sjukdomar.
Fru talman! Det faktum att utvärderingar inte har bedömt dessa utbildningar som högskoleutbildningar är ju inte ett tecken på att man kan nedvärdera utbildningarna. Det är ingen tvekan om att väldigt många människor känner att detta är en behandling som ger dem en lättnad i de smärtor de har. Det är säkert många av riksdagens ledamöter som på olika sätt har varit i kontakt med den här verksamheten personligen. Det är inte tu tal om detta. Däremot skulle jag gärna se en utveckling där de här utbildningarna närmade sig den statliga högskolan för att få den vetenskapliga grund som jag ändå bedömer vore bra för utbildningens utveckling. Det är den ena frågan som är viktig. Den andra är, som jag sade, en ren budgetfråga. Detta är en kostnad. I det budgetarbete vi nu håller på med finns den här frågan med som ett av flera områden där vi bedömer möjligheterna att göra förändringar. Jag kan inte säga mer än så i dagsläget när det gäller utvecklingen, men detta är en fråga som är i högsta grad levande på departementet. Jag har haft uppvaktningar från berörda och ser detta som en viktig fråga att arbeta vidare med.
Fru talman! Jag hoppas verkligen att det inte är att detta är en privat utbildning som är problemet när det gäller att ge studiemedel. Det tycker jag vore olyckligt. Det är alltså innehållet och kvaliteten på utbildningen som ska vara det avgörande. Jag tror att trycket kommer att öka i takt med att människor ser att detta hjälper dem. Vi får nog anledning att återkomma till frågan. Jag vill tacka utbildningsministern för svaret.

Fru talman! Lars Björkman har frågat statsrådet Mona Sahlin vilka åtgärder regeringen ämnar vidta för att undanröja den ojämna konkurrenssituationen och förbättra förutsättningarna för den svenska åkerinäringen och när det handlingsprogram i frågan som tidigare utlovats kommer att presenteras. Arbetsfördelningen inom regeringen är sådan att det ankommer på mig att besvara frågorna. Som Lars Björkman noterat har det pågått samtal mellan åkerinäringen och regeringen under en längre tid. Det är en lång rad frågor som tagits upp i dessa samtal och som beretts inom Regeringskansliet. Frågorna rör flera olika departements verksamhetsområden. Fördröjningen av presentationen av åtgärderna har gjorts i samråd med branschföreträdarna. Samtalen med branschen fortsätter med inriktningen att kunna presentera ett samlat transport och näringspolitiskt handlingsprogram för svensk åkerinäring. Det är min avsikt att under våren redovisa detta handlingsprogram för riksdagen.
Fru talman! Jag ber att få tacka näringsministern för svaret, även om innehållet är minst sagt uppseendeväckande magert. Men jag väljer att göra en positiv tolkning av detta, att det kan bero på att de pågående överläggningarna, som näringsministern hänvisar till, är på väg att leda till de förändringar som inte bara jag utan framför allt branschen efterfrågar. Då får jag väl tåla mig med att det kan vara magert just i det här läget. En av anledningarna till att jag har ställt den här frågan är att vi har blivit lovade besked i detta ärende under ganska lång tid. Det är snart två år sedan jag första gången ställde frågan och fick svar av biträdande näringsministern att man arbetar med den. Man gav SIKA ett uppdrag att titta på materialet för att återkomma med besked inte bara till mig utan framför allt till näringen. Fru talman! Det här är ju kända frågor och kända aspekter på dem. Det är framför allt konkurrensfrågorna som är belysta i ett antal utredningar. Vi hade först utredningen från Växjö högskola, där Leif Einarsson mycket klart dokumenterade problemfrågorna i just åkerinäringen. Den här utredningen följdes sedan på uppdrag av regeringen upp av SIKA, som ju kom fram till nästan identiskt samma slutsatser som Einarsson hade dragit, nämligen att kostnaderna för den här branschen är så stora i Sverige att de medför klara konkurrensnackdelar för utövarna. Det är därför det är så viktigt att vi kommer till rätta med de här frågorna. Jag är helt övertygad om att hela departementet, med ministern i spetsen, är fullständigt på det klara med problemen. Men vi skulle ändå önska att takten man håller när man drar slutsatser av materialet vore något högre. Vi vet att yrkesutövarna i näraliggande länder på det här området kapar åt sig delar av branschens totala kaka, och konkurrensutrymmet blir allt smalare för de svenska aktörerna att agera på. Därför är det naturligtvis med oro vi följer utvecklingen. Vi kan också konstatera att utflaggningen, som har pågått ett tag, inte har upphört. Trots den högkonjunktur vi befinner oss i är branschen verkligen klämd. En av konkurrensfrågorna som jag hoppas att ministern kan utveckla - och som har varit uppe till diskussion vid olika tillfällen - gäller de utländska åkarnas efterlevnad av svenska bestämmelser och lagar. Det har i otaliga reportage och berättelser beskrivits hur svenska yrkeschaufförer hanteras på kontinenten om de av en eller annan anledning bryter mot det regelverk som gäller i ett visst land. Det är inte fråga om att överlämna en färdigskriven böteslapp som kan betalas vid ett senare tillfälle, utan det handlar om att handgripligen låsa fast bilen och se till att böter eller andra åtgärder som krävs verkligen uppfylls innan bilen får lämna platsen där polisen tagit fast den. Det finns ett underlag att med gällande svenska regler tillämpa en annan ordning. Jag kan påminna ministern - han är säkert redan medveten om det - att trafikutskottet för en tid sedan gav regeringen till känna på området och beställde en skärpt övervakning av trafiken och att de regelverk som finns ska följas. Därmed skulle förhållandena i Sverige jämställas med dem i andra länder. Jag skulle vara tacksam om ministern kunde kommentera hur långt man har kommit i det arbetet.
Fru talman! Jag börjar med att konstatera att SI KA redovisade sitt regeringsuppdrag i mitten av maj Regeringskansliet med representanter för Näringsdepartementet, Finansdepartementet och Justitiedepartementet. Som framgår av Lars Björkmans anförande handlar det om en mängd olika frågor. Det vore felaktigt av mig att föregripa den handlingsplan som vi diskuterar med åkerinäringen. Men låt mig ändå konstatera att många olika typer av åtgärder har föreslagits på kort och lång sikt både vad gäller beskattning, kontroll av tung trafik och påföljd vid överträdelse, stöd och kompetens, strukturutveckling och arbetet inom EU. Sedan var det frågan om utländska åkare och trafik som inte sker enligt regler och lagar. Jag kan i varje fall säga nu att den frågan har lösts tillfyllest efter de önskningar som Lars Björkman har uttryckt. Vi jobbar med denna fråga, och vi bedömer att vi under våren ska kunna lägga fram ett handlingsprogram som tar upp hela registret, dvs. lagstiftning, kompetensutveckling och en mängd andra frågor. Jag vill återkomma till kammaren. Vi har haft ett högt tempo. Det är många komplicerade frågor, och det är många inblandade. Det gäller att få ut en bra produkt av det hela.
Fru talman! Jag noterar med stor tacksamhet ministerns anslag vad gäller uppföljningen av det beslut som fattades i trafikutskottet beträffande sanktionsfrågorna gentemot utländska åkare. Det upplevs inte bara som ett rättvisekrav utan som en fullständig självklarhet för alla på området, dvs. det måste vara samma sorts regler i Sverige som i utlandet i dessa frågor. Det ska inte vara möjligt att riva polisens böteslapp och ganska glatt strunta i att betala den. Det upplevs inte bara som hånfullt av dem som utfärdar böterna och föreläggandena, utan det leder till att de svenska åkeriägarna känner att de lever i en värld där inte samma förutsättningar råder. Fru talman! Skärpningen av sanktionerna för utländska åkare och deras möjligheter att köra i Sverige handlar inte bara om möjligheten att strunta i sanktionerna utan också om den kostnadssits man befinner sig i. Både SIKA och Einarsson i Växjö har konstaterat att kostnadsbilden är 20-30 % högre. I slutsatserna i rapporten från SIKA framgår det att den stora skillnaden ligger i personalomkostnaderna. Det finns en viss skillnad i bränslepriset. Den kan vara marginell, men den kan ha stärkts något efter höjningen på 25 öre på dieselskatten. Men det är egentligen miljökraven på de svenska dieselbränslena som utgör skillnaden. Vi skulle naturligtvis önska den sänkning som bl.a. vårt parti har föreslagit för att få utländska åkare att undvika att smutsa ned omgivningen med det i dag undermåliga bränsle de använder och i stället tanka svensk miljöbättre diesel. Jag skulle gärna önska att näringsministern berör konkurrensförutsättningarna för att se om det finns någon öppning. Sedan var det de övriga frågorna i de slutsatser som SIKA har dragit. En av slutsatserna är något av en paradox, nämligen att det ska vara en annan strukturrationalisering för att få bättre slagkraft i den svenska åkerinäringens möjligheter att konkurrera. Vid en närmare titt i materialet visar det sig att de stora åkerierna inte har en högre konkurrenskraft än de mindre utan att det är precis tvärtom. De minsta företagen har den största konkurrenskraften. Jag har inte lyckats hitta något bra svar på vilket sätt de ska öka sin konkurrenskraft genom att strukturrationalisera. Men jag kanske kan få hjälp av näringsministern att tolka rapporten så att i varje fall jag förstår den. Jag vet inte om åkerinäringen har förstått, men det får de själva svara på. Jag önskar att ministern utvecklar närmare hur en liten företagare med en redan lägre prisbild ska öka sin konkurrenskraft med hjälp av strukturrationalisering.
Fru talman! Även om de statliga pålagorna tas bort blir det ändå dyrare för svensk åkerinäring. Det bottnar mycket i den strukturfråga Lars Björkman tar upp. Även den tas med i handlingsprogrammet. Det är också en sådan fråga jag vill återkomma till.
Fru talman! Näringsministern lovar att ta upp frågan om pålagorna. Jag hoppas då att man verkligen tar fram förslag till lösningar för att råda bot på den bristande konkurrenskraft som i dag råder. Det må vara att det var i maj 1999 som SIKA lade fram sin rapport. Vi kan ha olika bedömningar om det var gott om tid eller för kort om tid för att klara ut ett åtgärdsprogram, där ministern säger att man jobbar med frågorna och är på väg att lösa dem. Jag nöjer mig med det - det är positivt. Jag vill låna ett uttryck som en i dessa sammanhang inte helt obekant person har sagt. Transports förbundsordförande Hans Wahlström har sagt att det gäller att inte bara lova och lova i framtiden, utan om det fortsätter så här finns det snart ingen transportnäring kvar. Det kan inte vara en målsättning som vare sig näringsministern eller jag kan vara nöjda med.
Fru talman! Jag sade inte att vi skulle ta bort pålagorna. Jag påstod inte ens att vi skulle göra någonting med dem. Jag konstaterade att även om man tog bort pålagorna är priset högre för svensk åkerinäring. Det kan bottna i strukturfrågorna. Dem kommer vi att se över, och vi för en diskussion. Handlingsprogrammet tas fram med branschen, dvs. åkerinäringen. Det är poängen. Vi får se om vi lyckas gå hela vägen. Tanken är att vi tillsammans ska komma fram till handlingsprogrammet, vad staten och vad åkerinäringen ska göra. Det ska sedan landa i en mer konkurrenskraftig åkerinäring.

Fru talman! Maria Larsson har frågat mig om regeringen har för avsikt att se över ersättningssystemet för ungdomar med utvecklingsgaranti och varför den statliga ersättningen på 1 967 kr per månad inte ges till de ungdomar i utvecklingsgarantin som uppbär kommunalt försörjningsstöd. Statskontoret och Ungdomsstyrelsen har på uppdrag av Näringsdepartementet utvärderat utvecklingsgarantin. Dessutom har Svenska kommunförbundet på eget initiativ utvärderat programmet. Statskontoret och Ungdomsstyrelsen är i huvudsak positiva till utvecklingsgarantin. Enligt Statskontorets utvärdering får ungdomar som deltagit i utvecklingsgarantin arbete eller påbörjar utbildning snabbare än andra långtidsarbetslösa ungdomar. Även Ungdomsstyrelsens rapport visar att många ungdomar som deltagit i utvecklingsgarantin går vidare till arbete eller studier. Ungdomsstyrelsen menar att utvecklingsgarantin är en åtgärd som passar långtidsarbetslösa ungdomar för vilka de traditionella åtgärderna inte fungerar. Mot bakgrund av här nämnda utvärderingar har jag inte för avsikt att initiera ytterligare en översyn av utvecklingsgarantin och dess ersättningssystem. Vad gäller Larssons andra fråga, varför den statliga ersättningen inte ges till ungdomar som uppbär kommunalt försörjningsstöd, vill jag först och främst klargöra för riksdagen att ersättningen till enskilda ungdomar i utvecklingsgaranti inte är avhängig av om den statliga ersättningen utgår eller ej. Av Maria Larssons interpellation kan man lätt få intrycket av att det föreligger en orättvisa mot de ungdomar som får sin försörjning finansierad från kommunerna. Så är icke fallet. Statlig ersättning utgår för ungdomar som är kvalificerade till arbetslöshetsersättning samt för de arbetslösa ungdomar som inte är kvalificerade till arbetslöshetsersättning eller uppbär stöd enligt socialtjänstlagen. Ungdomar som har rätt till ersättning enligt socialtjänstlagen bibehåller sitt försörjningsstöd under tiden i utvecklingsgarantin, och ersättningen finansieras på sedvanligt sätt av kommunen. Maria Larsson vill alltså kompensera kommunerna för dessa kostnader och att hela försörjningsbördan för ungdomarna i utvecklingsgarantin ska bäras av staten. Staten och kommunerna har hittills haft ett gemensamt ansvar för ungdomarna i utvecklingsgarantin. Regeringen är nu inte beredd att förändra fördelningen av kostnaderna för ungdomarnas försörjning mellan staten och kommunerna. I promemorian Samverkan för färre bidrag och fler i jobb presenterade Ulf Westerberg ett förslag om en utvidgad utvecklingsgaranti för långtidsarbetslösa över 25 år. Maria Larsson påpekar att förslaget ånyo aktualiserar frågan om ersättningen. För närvarande remissbehandlas promemorian. Regeringen kommer att ta ställning till Westerbergs förslag efter en noggrann studie av remissinstansernas synpunkter.
Fru talman! Jag får tacka för svaret, som är relativt långt och ganska bitskt i tonen. Jag är lite förvånad både över tonen och över att svaret till stor del innehåller saker som jag varken ifrågasätter eller frågar efter. Min fråga gäller enbart ersättningssystemet för utvecklingsgarantin, inte åtgärden som sådan. Jag tycker också att den har fungerat bra. Det som näringsministern inte alls berör i sitt svar är att de utvärderare som han nämner, dvs. Ungdomsstyrelsen, Statskontoret och Svenska kommunförbundet, är fullständigt eniga om att ersättningssystemet inte är tillfredsställande. Näringsministern väljer att rycka på axlarna och gå förbi den informationen. Det förvånar. Upprinnelsen till utvecklingsgarantin var dels iakttagelsen att det hade växt fram ett omfattande socialbidragsberoende bland 20-24-åringar, dels att andelen långtidsarbetslösa i den gruppen var stor. I Till detta kom regeringslöftet att ingen ung människa skulle vara arbetslös längre än 100 dagar. De tre olika ersättningsnivåer som nu gäller - dels a-kassa, vilken naturligtvis varierar, dels försörjningsstödet och dels utvecklingsersättningen på 1 967 kr - skapar stor orättvisa och irritation bland ungdomar och i Det är 20 % som i snitt får den lägsta ersättningen, men det ser väldigt olika ut över landet. I förorter och glesbygd är det upp till 30 %. Några kommuner betalar dessutom ut reseersättning och matpengar och ibland en liten "morot". Det är så, näringsministern, att utvecklingsgarantin är en statligt initierad åtgärd. Den är uppkommen ur hundradagarslöftet, och genom avtal ska den övertas av kommunerna. Klart uttryckt kan man säga att kommunerna på ett bra sätt löser det som staten har misslyckats med, nämligen att få ungdomar i arbete. Är det inte ganska rimligt och logiskt att man i en statlig åtgärd har ett statligt betalningsansvar, precis som det är i övriga arbetsmarknadspolitiska åtgärder för varje ung människa, oavsett ersättningsform? Efter de statliga 1 967 kronorna vore det rimligt att kommunerna fyllde upp till försörjningsstödsnivå. Då kan man tala om det delade ansvar som näringsministern åberopar i svaret. Förhållandet i dag är att staten gör en kostnadsövervältring på kommunerna. Det genomsnittliga försörjningsstödet belöper sig på 2 900 kr per månad, och kommunernas totalkostnad för det här är 100 miljoner kronor. Men det ser olika ut. I Östergötland är det 70 % av deltagarna i utvecklingsgarantin som har ersättning i form av försörjningsstöd. Östergötlands kommuner bekostar alltså till största delen det statliga ansvaret med hundradagarsgarantin. Av dem som startar på lägsta ersättningsnivå går sedan ungefär 10 % över på försörjningsstöd under resans gång. Det är klart att de gör det; det ger chans till lite mer pengar. Men det ökar kommunernas kostnader ytterligare. Jag har ett exempel från Norrköpings kommun. 104 som fick utvecklingsersättning motsvarande försörjningsstöd. Endast 8 personer hade den statliga ersättningen, och övriga hade a-kassa. Det är anmärkningsvärt att man gör den här kostnadsövervältringen på kommunerna när det från början är en statlig åtgärd. Jag skulle gärna vilja att Björn Rosengren trots allt svarar på frågan om det är rimligt att detta ska kostnadsövervältras på kommunerna i en sådan utsträckning.
Fru talman! Förhållandena är ju sådana att kommunerna har tecknat avtal med staten i denna fråga. Det är det första jag vill säga. Det andra gäller den lägsta ersättningen på 1 967 kr i månaden, och där vill jag betona att drygt 25 000 personer i andra arbetsmarknadspolitiska program har samma låga ersättning, dvs. lägsta nivån för utbildningsbidrag. Att generellt höja den lägsta nivån för utbildningsbidrag för alla arbetslösa skulle innebära en kostnadsökning på knappt 1 miljard kronor under innevarande budgetår. Att endast höja nivån för ungdomar i utvecklingsgarantin tror jag skulle vara djupt orättvist mot övriga arbetslösa med lägsta utbildningsbidrag. Det är väldigt lätt att stå här i talarstolen och erbjuda goda ersättningar, samtidigt som man sitter i riksdagen och ska hantera budgeten och skära i de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Låt mig då få påpeka att Maria Larssons parti Kristdemokraterna föreslog i oppositionens budgetalternativ för år 2000 Jag ska försöka vara mjuk och len i rösten - inte bitsk, vilket jag inte är. Jag har all sympati för Maria Larsson, som ofta ställer interpellationer till mig. Det är en glädje att komma hit och svara på dem. Låt mig få säga att det är väldigt lätt att stå här och tycka att vi ska höja det och det, men det kräver faktiskt att man är konsekvent. Kan Maria Larsson säga var någonstans vi skulle ta bort dessa 2,5 miljarder? Jag skulle gissa att 2,5 miljarder i arbetsmarknadspolitiska åtgärder motsvarar 50 000-60 000 människor i åtgärder. Skulle vi ha tagit bort detta antal människor i åtgärder? Då hade vi ökat den öppna arbetslösheten med ungefär 2 %. Jag kan fortsätta. Folkpartiet liberalerna, som ni samverkar med, ville minska anslagen med 3,5 miljarder. Centern ville minska anslaget till arbetsmarknadspolitiska åtgärder med 14,5 miljarder. Moderaterna kan jag inte ens ta upp här, för då blir det inte mycket arbetsmarknadspolitik kvar. Det vore bra om jag fick svar på frågan. Självklart är det så att vi ska göra det bästa, men det finns alltså ett avtal mellan kommunerna och staten. Får jag avslutningsvis säga att 97 % av de arbetslösa ungdomarna har ett erbjudande om jobb, åtgärder eller utbildning inom hundra dagar. Det är snittet under 1999. Det tycker jag är ganska positivt, men det kan självklart bli bättre.
Fru talman! Jag tar mig friheten att ställa frågorna även om jag får frågor tillbaka. Man kan i vårt budgetförslag ganska väl läsa hur vi har tänkt finansiera det. Vi har t.ex. en större egenfinansiering i a-kassan. Vi har också en rad åtgärder som innebär lättnader för företagsamheten när det gäller att starta och driva företag som naturligtvis kommer att generera ett större antal jobb. Om vi går tillbaks till den ursprungliga frågan kan jag säga att det naturligtvis är så att kommunerna har tecknat avtal. Men alla utvärderingar visar att kommunerna är missnöjda med sakernas förhållande. Det är därför jag tar upp frågan i en interpellation till Björn Rosengren, och det är därför jag förväntar mig att man tar upp den i ljuset och tittar på den lite extra när man ska se på Ulf Westerbergs förslag. Det är ett lämpligt tillfälle, om man ska utvidga utvecklingsgarantin, att ta med detta förslag. När utvärderarna är så samstämmmiga i sina synpunkter måste Näringsdepartementet ta det på allvar och titta på det lite extra. Det kanske är intressant att titta på andra länders system. Det kan vara så att vi har något att lära av andra. Jag inser mycket väl att det kostar pengar om man höjer den generella nivån på utbildningsbidraget. Men jag menar att det är otillfredsställande att de ekonomiska förhållandena är så olika. Det är inte rimligt att kostnadsövervältringen sker på kommunerna. Det är kommunerna som bär denna kostnad i dag, och det insåg inte alla när de tecknade avtalet. Det framkommer ganska klart. Det kvarstår att ge ett svar till kommunerna, men det kanske kommer. När det gäller exempel från andra länder kan jag säga att man i Frankrike har motsvarande åtgärd. Där utgår en minimilön på 10 500 svenska kronor. Vi ligger ganska lågt vad gäller ersättningsnivåerna i Sverige. Vi kan alltid diskutera nivån, men att vi ligger lågt står utom allt tvivel. I Storbritannien finns det ett grundbelopp för den som står till arbetsmarknadens förfogande på 600 kr i veckan. Får man arbetspraktik och är aktiv i sex månader höjs ersättningen med 800 kr i månaden. Man kan få ytterligare pengar till resebidrag. Jag är tacksam om Björn Rosengren vill lyssna och ta interpellationsdebatten på allvar. Dessa länder lägger stor vikt vid den ekonomiska ersättningen dels för att undanröja ekonomiska hinder, dels för att visa att det ekonomiskt lönar sig att ta steget mot egen livsföring och arbete. Tycker näringsministern att det är bra att man skapar denna typ av ekonomiska incitament, där ungdomarna belönas när de går in i ett aktivt närmande till arbetsmarknaden, eller spelar det ingen roll? Det är ganska avgörande för hur systemet ska se ut i framtiden, menar jag. Kommunförbundet föreslår en lägsta statlig ersättning på 240 kr per dag. Det är 3 200 kr per månad efter skatt för ungdomar i utvecklingsgarantin - en generell summa som skulle gälla för alla. Vad är näringsministerns synpunkt på det förslaget?
Fru talman! Får jag börja med att säga att en ökning av egenfinansieringen i a-kassan innebär att löntagarna och, om man hårdrar det, även de arbetslösa ska betala en större andel. Jag tror inte att det är en linje som jag kan stödja. Jag vill också säga att drygt 60 % av ungdomsgarantin betalas av staten. Det har gjorts tre utvärderingar. Det har dels gjorts en utvärdring av Statskontoret. Det har gjorts en utvärdering av Ungdomsstyrelsen, och det har också gjorts en utvärdering av Kommunförbundet. Det är klart att Kommunförbundet är kritiskt, eftersom de tycker att kommunerna får bära för stor kostnad. Ungdomsstyrelsen har gjort en utvärdering ur ungdomarnas perspektiv. Men låt mig säga att vi nu ska se över hela arbetsmarknadspolitiken. Vi tittar på den, och vi kommer under våren att förelägga en hel del förhoppningsvis nya förslag. I den bilden ska också Ulf Westerbergs utredning tas med, och så får vi se var vi landar. Det är väldigt viktigt att få sagt att det måste vara finansierat. Vi kommer inte att kunna lägga fram några reformer som är ofinansierade. Det är den ramen vi har. Det gör det inte enklare att man kräver att den arbetsmarknadspolitiska verksamheten ska minska på grund av att man vill skära. Jag ska be att få återkomma längre fram, Maria Larsson. Jag ska självklart med allvar och mycket seriöst lyssna på de idéer och de synpunkter som här har förelagts, men allt vi gör ska vara finansierat.
Fru talman! Det sista kan jag hålla med om. Vi lägger också enbart finansierade förslag. Det är bra om vi under resans gång fortsatt kan ha en dialog. En av poängerna med utvecklingsgarantin var att få ungdomar från socialbidragsberoende till ett närmande till arbetsmarknaden med en annan form av stöd. I praktiken är det inte så för många av dessa ungdomar i dag. De som fortsatt uppbär försörjningsstöd får fortsatt sina utbetalningar från socialnämnden. Det är alltså ingen som helst skillnad. Man har missat en av dessa poänger. I flertalet kommuner är det på detta sätt. Vad anser näringsministern om detta? Är det rimligt? Ska man hitta någon form av incitament så att man kan ge ungdomarna en klapp på axeln när de går in i en utbildning eller på en praktikplats och säga till dem att de har gjort någonting som är bra och som kan bidra till att de så småningom kan klara sin egen försörjning? Det är inte socialbidrag eller försörjningsstöd som gäller längre, utan nu är det någonting som genererar dem en egen inkomst. Jag tycker att utformningen av våra system och hur vi skapar incitament för arbete är en grundbult. Frågan kvarstår, men näringsministern har en chans till att besvara den.
Fru talman! Jag ska inte kommentera det annat än genom att säga att interpellanten kommer med ett förslag och att vi får titta även på det. Det viktiga för oss är att vi har en aktiv arbetsmarknadspolitik, innebärande att vi hela tiden har sådana incitament i våra system att människor kommer ut på arbetsmarknaden, att vi förhindrar inlåsningseffekter etc. Även där finns det självklart en hel del att göra. Det vill jag också återkomma till.

Herr talman! Margareta Andersson har frågat vilka åtgärder jag avser att vidta för att: 1. Öka möjligheten för långtidsarbetslösa att återinträda på en reguljär arbetsmarknad. 2. Ge fler, såväl arbetslösa som förvärvsarbetande, möjlighet att uppnå gymnasiekompetens. 3. Motverka den negativa utveckling av stressjukdomar som i dag finns i yrkeslivet. 4. Öka kunskapen om stressjukdomar och verka för rehabilitering av dem som blivit utbrända i arbetet. Efter samråd med skolministern, socialministern och statsrådet Sahlin har jag följande svar att ge: Fråga 1: Under de senaste åren har sysselsättningen ökat kraftigt, en ökning som även långtidsarbetslösa fått ta del av. Det är dock angeläget att förstärka denna utveckling. Arbetsmarknadspolitikens insatser har intensifierats för de mest utsatta grupperna. Under hösten 1999 införde regeringen det förstärkta anställningsstödet, som innebär att en arbetsgivare som anställer en långtidsarbetslös får delar av lönekostnaderna täckta under en viss tid. Vid årsskiftet har målgruppen för det särskilda anställningsstödet utökats. I dagsläget har drygt 5 300 personer fått riktiga arbeten med hjälp av denna insats. Fråga 2: Regeringen påbörjade 1997 en femårig satsning på vuxenutbildning, Kunskapslyftet. Målet är att åstadkomma ett kraftigt kunskapslyft för arbetslösa vuxna som saknar treårig gymnasiekompetens. Detta ska ske genom utökad gymnasial vuxenutbildning utöver den som anordnas med kommunala medel. Kunskapslyftet vänder sig även till anställda med kort utbildning. Regeringen avser att i stort sett upprätthålla samma volym i Kunskapslyftet Regeringen avser också att under år 2000, efter det att Kunskapslyftskommittén lämnat sitt slutbetänkande, återkomma till riksdagen med riktlinjer om den framtida kommunala vuxenutbildningen. Fråga 3: Ett regeringsbeslut har fattats om att tillsätta en arbetsgrupp som ska analysera utvecklingen på detta område. I uppdraget ingår att upprätta en handlingsplan som anger åtgärds och utredningsbehov. Gruppen, som består av experter från olika departement och myndigheter, ska redovisa resultatet av sitt arbete senast den 1 september 2000. I regleringsbrevet för detta år har Arbetarskyddsstyrelsen fått i uppdrag att intensifiera sitt arbete med att utveckla tillsynsmetoder och kompetens på detta område. Fråga 4: Stressjukdomar är ett prioriterat område inom arbetsmiljöforskningen. Från samhällets sida sker insatser genom Arbetslivsinstitutet och Rådet för arbetslivsforskning. Det finns redan omfattande forskningsresultat, och stora insatser görs för att få fram mer. Arbetsgruppen som ska analysera utvecklingen på arbetsmiljöområdet ska även se på behovet av forskning. Den pågående utredningen om den arbetslivsinriktade rehabiliteringen ska lägga fram sitt slutbetänkande till halvårsskiftet, i vilket bl.a. diskuteras de problem som finns beträffande rehabilitering och nödvändiga prioriteringar. Det är nödvändigt att se vad utredningen kommer fram till för att avgöra hur rehabiliteringen ska förbättras. Slutligen ska noteras att Socialstyrelsen har fått ett särskilt uppdrag att i samverkan med andra myndigheter utvärdera effekterna av samverkan mellan myndigheter och arbetsgivare på rehabiliteringsområdet. Slutlig redovisning kommer att ske den 31 december

Herr talman! Jag vill börja med att ta upp frågan om AMS. Det är ju så att AMS styrelse har lagt fram ett förslag om ändring av AMS organisation. Jag har inte tagit ställning till det. Men jag kan redan nu säga vad gäller frågan om de lokala arbetsförmedlingsnämnderna att jag menar att den koppling som nu finns med det kommunala inflytandet är bra och ska vara kvar. I övrigt finns det faktiskt punkter där AMS organisation bör ses över. Det gäller frågan om kontrollen över pengarna. Jag kan konstatera att man inte har den kontroll över pengarna som jag anser att man behöver ha. Där behövs det bättre ekonomistyrningssystem. Därmed menar jag att det inte ska ske någon förändring. Om det ska ske någon förändring ska det vara en förstärkning av det lokala inflytandet. Jag vill också säga att regeringen har gjort den förändringen att de 1,6 miljarder kronor som togs ut i anslagskredit året innan inte ska betalas av i år. Det innebär att man kommer att ha 1,6 miljarder kronor mer för åtgärder än man annars skulle ha haft. De 700 miljonerna för att skära ned i organisationen ligger också kvar. Därmed kommer vi inte att göra några förändringar, strukturella förändringar med arbetsförmedlingar och liknande, beroende på att vi fortfarande har en för hög öppen arbetslöshet. Sedan vill jag säga att när det gäller arbetsmarknaden så måste man ändå konstatera att det går bra för Sverige även inom detta område. Om vi tittar på antalet nya platser så har det inte anmälts så många sedan 1989 då vi hade en verklig högkonjunktur. I december anmäldes 33 000 platser. Tittar vi sedan på antalet långtidsinskrivna så var 70 000 långtidsinskrivna i början av februari jämfört med över 90 000 i början av 1999. Men vi kan också konstatera att vi har två hastigheter. Å ena sidan går det väldigt snabbt och bra, och det gäller inte minst storstadsområdena där vi har överhettning. Vi har s.k. flaskhalsar som det gäller att snabbt kunna balansera genom arbetsmarknadsutbildning osv. Samtidigt kan vi se att vi har problem inte minst i skogslänen, där framför allt äldre män, gubbar i min ålder, har väldigt svårt att få arbete. Arbetsmarknaden har helt förändrats. Det är en strukturell arbetsmarknad. Därför kommer vi nu att presentera en annan åtgärd som vi kallar för övergångsarbetsmarknad. Den ska vi nu försöka starta över hela Sverige. Denna övergångsarbetsmarknad ska handla om att människor som har svårt att få jobb, som har varit långtidsarbetslösa under kanske två, tre, fyra eller fem år ska bli föremål för en åtgärd som är lång, två-tre år. Det ska handla om utbildning, om jobb etc. för att de ska öka sin anställningsbarhet. Jag ska sedan ta upp något om stress. Det är en fråga som Arbetarskyddsstyrelsen prioriterar, och parterna finns med i den arbetsgrupp som finns på departementet.

Herr talman! Roy Hansson har frågat mig vad som händer med de åtgärder för Gotland som regeringen redogör för i sin skrivelse Utvecklingsprogram för kommuner med särskilda omställningsproblem främst på grund av strukturomvandlingar inom Försvarsmakten. Riksdagen har ännu inte beslutat om försvarspropositionen. Regeringen har dock redan påbörjat det planerade arbetet med utvecklingsprogram för de kommuner som prioriterats av regionalpolitiska skäl och där strukturomvandlingar äger rum. Roy Hansson undrar om Rikstrafiken kommer att få förändrat uppdrag avseende kommunikationer till och från Gotland. Regeringen anser att en tillfredsställande transportförsörjning till och från Gotland är väsentlig. Därför reserverades i årets budgetproposition medel för att trygga åretrunttrafik med höghastighetsfärjan. Vidare har avvecklingen av Gotlandstillägget uppskjutits ytterligare ett år. Rikstrafiken har även fått i uppdrag att analysera effekterna av en separation av gods och persontrafiken. Regeringen har i dagsläget inga planer på att förändra myndighetens uppdrag. Vad gäller de statliga fastigheter och andra anläggningar som används för militära ändamål är det regeringens ambition att de ska ställas till förfogande och omvandlas för andra verksamheter på gynnsamma affärsmässiga villkor. Priset vid en eventuell försäljning måste avgöras från fall till fall, bl.a. beroende på läge, typ av fastighet och antal spekulanter. En försäljning måste godkännas av regeringen, och det finns inga generella hinder att sälja eller hyra ut en fastighet till privata företag eller privatpersoner. Herr Talman! Roy Hansson undrar hur många fler högskoleplatser det blir vid Högskolan på Gotland. Regeringen har som särskilt åtagande anvisat Högskolan på Gotland utbildning motsvarande 20 helårsstudenter år 2000. Vidare har kontakter med högskolan givit vid handen att man inom befintliga resurser parat med dessa extra platser räknar med att kunna erbjuda utbildning anpassad efter de behov som kan uppstå. Vad gäller Gotlands livsmedelsinstitut övervägs inom Regeringskansliet såväl hur verksamheten på institutet ska utvecklas som hur den ska finansieras. Utlokaliseringen av statliga arbetstillfällen är en grannlaga uppgift där inga beslut ännu tagits. Arbetet med att skapa förutsättningar för nya privata arbetstillfällen har tagit god fart. I dag pågår förhandlingar med olika företag, i första hand inom tjänstesektorn. Huruvida något av dessa företag avser att förlägga sin verksamhet till Fårösund är i dag oklart. Grönlund kommer den 11 februari att besöka Gotland. Besöket är en konkret bekräftelse på vad som sägs i regeringens skrivelse till riksdagen, nämligen att regeringen avser att i konstruktiv samverkan med kommunerna, och alla andra berörda myndigheter och organ, genomföra utvecklingsprogrammen för att stödja en positiv utveckling av arbetsmarknaden, beträffande såväl existerande som nya näringar. Det är ju främst på lokal och regional nivå som kunskapen om näringslivet, arbetsmarknaden och tillväxtmöjligheterna finns.
Herr talman! Jag ska inleda med att tacka näringsministern för svaret på min interpellation. Orsaken till att jag skrivit interpellationen är den oro som blivit på Gotland med anledning av de förslag som gäller försvaret. Oron är, av naturliga skäl, störst på norra Gotland och i Fårösund. Det finns sedan några månader en arbetsgrupp som arbetar med just norra Gotland - med frågor som rör arbetstillfällen på norra Gotland och möjligheterna att omvandla arbetsmarknaden där. Det är med anledning av oklarheterna i det sammanhanget som jag har framställt min interpellation. Jag hade hoppats på att få klarlägganden i interpellationssvaret. Några har kommit och det är utmärkt. I övrigt tänker jag göra upprepningar i debatten. Kanske kan jag i dag få svar. Skolan i Fårösund har bjudit in till debatt den 24 februari. Jag kommer att delta och då ska jag redovisa så mycket jag kan kring det jag har fått veta. Inledningsvis tar jag de viktigaste frågorna. Sedan får jag återkomma till övriga frågor i interpellationen. På s. 5 i regeringens skrivelse står det: "Regeringen tidigarelägger, genom omprioritering inom befintliga budgetramar, vissa infrastruktursatsningar i ett antal kommuner." Det är nog bra men för Gotland är den viktigaste satsningen den på kommunikationer till och från fastlandet. Men ingenting finns med vad gäller detaljer kring Gotland. När man talar med någon som försöker få företag till Gotland får man höra att grundförutsättningen är kommunikationerna. Han som leder arbetet på norra Gotland sade när vi för ett tag sedan träffades: Kan man inte lösa det här är det inte lönt att över huvud taget försöka få hit företag. Detta är anledningen till formuleringen i min första fråga i interpellationen. Där efterlyser jag besked om Rikstrafiken har fått nya anvisningar med hänsyn till det nya läge som uppstått. Av svaret framgår att det nog inte är så. Det tycker jag är synd. Det hade faktiskt behövts. Det är alltså ett nytt läge i förhållande till vad som gällde tidigare år. Än värre anser jag att det är att det i svaret på interpellationen inryms en del frågor som bekymrar mig något. Den nya snabbfärja som kom i trafik föregående år har varit ett lyft för trafiken. För innevarande år, med en utökad turlista, är den också alldeles utmärkt. Jag har tidigare tackat näringsministern och gör det gärna igen. Jag tror att hela Gotland ställer sig bakom det. I svaret står det dock: "Därför reserverades i årets budgetproposition medel för att trygga åretrunttrafik med höghastighetsfärjan." Det gäller alltså årets budgetproposition men hur blir det nästa år? Det vore väldigt olyckligt om detta med förlängd turlista blev en engångsföreteelse. Det är bråttom att få svar med tanke på marknadsföringsåtgärder och bokningsläge. Föregående år kom besked väldigt sent. Trots att turlistan förlängdes sent var det ett stort antal resande i november månad. Vissa turer var t.o.m. fullbokade. Därför är det viktigt att näringsministern i dag, eller i varje fall i närtid, kan tala om hur det blir för nästkommande år. Vidare står det i svaret att Rikstrafiken har fått i uppdrag att analysera effekterna av en separation av gods och persontrafiken. Ja, det kan nog vara bra men det finns också farhågor i det avseendet. Jag vet att det när det gäller det nya tonnage som är på väg in handlar om kombifärjor som går betydligt snabbare. Frågan är om man blockerar möjligheten att få nytt tonnage genom skrivningen i interpellationssvaret. Jag menar att det borde bli en utvidgning för Rikstrafiken. Det är nödvändigt att lösa kommunikationsfrågan. Om inte, löses ingenting annat heller. Herr talman! Sedan gäller det försvarets fastigheter och anläggningar. I många fall är en förutsättning för att få företagare just att det finns lämpliga lokaler. I regeringens skrivelser står det om gynnsamma affärsmässiga villkor. Vad menas med detta? Talartiden är slut men jag får väl återkomma till detta. Kommunikationsfrågan är alltså väsentlig. Jag vore tacksam om näringsministern kunde säga vad som gäller för nästkommande år.
Herr talman! Jag börjar med frågan om kommunikationer och konstaterar att färjetrafiken till Gotland enligt Näringsdepartementet inte är en del av infrastrukturen och därför inte kan jämföras med Vägverkets avgiftsfria färjetrafik. Gotlandstrafiken bör i stället jämföras med Rikstrafikens köp av interregional tågtrafik. Regeringen delar Sjöfartsverkets principiella inställning till behovet av en separation av gods och persontrafiken. Rikstrafikens mandat omfattar i huvudsak persontransporter, varför det är lämpligt att man kan tillgodogöra sig även Sjöfartsverkets kompetens inom sjöfart och godstransporter i utredningsarbetet, vilket ska redovisas senast den Här har vi även klarat ut detta med höghastighetsfärja året runt. Självklart är det min ambition att det här ska fortsätta men det ska också finansieras. När det gäller frågan om affärsmässiga villkor måste jag först konstatera att försäljning av statlig egendom är föremål för särskilda EG-regler för statligt stöd. Därför är det lite svårt att sätta någon nivå på prislapparna. I första hand kommer Fortifikationsverket att vända sig till Vasallen vid en försäljning. Man kommer då att hantera detta, och tanken är att fastigheterna ska säljas på affärsmässiga villkor men att de ska vara oerhört gynnsamma. Vasallen ska kunna bygga om dessa lokaler, dvs. göra dem ändamålsenliga för den verksamhet som ska bedrivas där. Tanken är också att man som privat näringsidkare ska kunna ta del av detta. Det här har vi erfarenhet av, och jag tror att det kommer att bli oerhört gynnsamt. Man kan inte heller säga att kostnaden för industrilokaler, lokaler för IT eller för tjänsteproduktion är speciellt hög på marknaden på Gotland. Jag tror inte att interpellanten behöver känna sig orolig i det fallet.
Herr talman! Det tar tid med kommunikationer. Jag beklagar att näringsministern inte har samma uppfattning. Jag anser att kommunikationerna till och från Gotland är en del av infrastrukturen som är ytterst viktig. Men jag är tacksam för att ambitionen är att lösa detta med trafiken även nästa år. Jag övergår nu till försvarets fastigheter. Näringsministern talade om gynnsamma, affärsmässiga villkor. I svaret står det att regeringen ska lämna sitt godkännande. Men är regeringen beredd att godkänna ett lågt pris om det är få spekulanter? Om det inte blir några spekulanter alls, vad gör man då? Det kan inte vara så lätt att hitta köpare till ett kasernområde. Är regeringen beredd att överlåta byggnader eller anläggningar för en symbolisk summa? Näringsministern talade om Vasallen, men det finns risk för att det blir tomma byggnader. Det var ett bra klarläggande i svaret, att privatpersoner eller företag kan få köpa fastigheterna. Det var ett utmärkt och välkommet klarläggande. Jag övergår till frågan om högskolan. Den är en väsentlig del av det gotländska samhället och näringslivet. Det står i svaret att man ska inrätta 20 extra platser. I skrivelsen står det: "medel inom befintlig ram för ett stort antal utbildningsplatser". Nu talas det om 20 platser. Det är klart, det kan ju bero på vilken ambitionsnivå man har. Dessutom står det i svaret att det gäller för år 2000. Då är min fråga: Vad gäller för år 2001 och framöver? Är de 20 extra platserna bara en engångsföreteelse? Möjligen skulle man kunna höja ambitionen något. Man uttrycker det ju som ett stort antal platser. En annan punkt som tas upp i skrivelsen är Gotlands livmedelsinstitut. Det är vällovligt, men i november skrev man i skrivelsen: "Möjligheten till stöd undersöks." Enligt dagens svar överväger man fortfarande att det ska utvecklas och finansieras. Har det verkligen inte hänt någonting mer på tre månader? Blir det någonting över huvud taget? Slutligen ska jag ta upp detta med arbetstillfällen. I skrivelsen anges det att ca 90 statliga arbetstillfällen ska lokaliseras till Gotland. Detta avhandlas i interpellationssvaret på en och en halv rad: "Utlokaliseringen av statliga arbetstillfällen är en grannlaga uppgift, där inga beslut ännu tagits." Men något måste man ju ha gjort på tre månader? Det förvånar mig att det inte finns någonting i dag. Det kunde presenteras en inriktning, tidpunkter eller någonting annat. Det blir svårt för mig att åka till Fårösund den 24 februari och förklara att det här med 90 arbetstillfällen till Gotland klarades av på en och en halv rad i svaret. Det behövs ju rekrytering och utbildning och lokaler för detta. Herr talman! När det gäller privata arbetstillfällen anges det i skrivelsen att man ska ta fram 260 privata arbetstillfällen. I svaret står det: "tagit god fart". Jag skulle gärna vilja veta vad uttrycket god fart innebär. Vidare står det: "I dag pågår förhandlingar med olika företag." Då är min fråga: När kommer det något besked? Har jag något besked att lämna när jag kommer till Fårösund? Även här krävs naturligtvis förberedelser, och sådana borde finnas att redovisa i dag. Skrivelsen utarbetades i november månad. Då borde det finnas någonting mera nu. Regeringen har i närtid avvisat förslag om privata jobb på Gotland. Då menar jag förslaget om etanoltillverkning i Roma. Det hade direkt givit mellan 50 och 60 arbetstillfällen och ungefär dubbelt så många i jordbruket. Det fanns också tre ansökningar om att få etablera kasinon, men alla tre avvisades. Det hade också givit 30-40 arbetstillfällen inom den privata sektorn. Jag konstaterar att de förslag som har funnits har avvisats, tämligen i närtid. Det mest konkreta i interpellationssvaret, som jag ser det, var att statssekreteraren besöker Gotland den
Herr talman! Att statssekreteraren besöker Gotland är kanske av minst lika stort värde som att interpellanten ska tala i Fårösund. Vad det handlar om är att vi måste föra en dialog med Gotland. Tanken med dessa jobb - såväl de privata som de offentliga - är att de ska stämma överens med den näringsstruktur som finns och att det ska vara den typen av jobb som har förmåga att växa av sig själva. Det ska finnas en naturlig kraft i detta. Jag är övertygad om att vi inte behöver vara oroliga i fråga om Gotland. Innan vi har fört diskussioner med ansvariga myndigheter och med kommunen är det svårt att stå här och säga att det ska bli si eller så. Vi ligger väldigt långt framme när det gäller Gotland. Jag tror att vi någon gång i mars månad kan presentera en ganska utförlig bild av vad som kommer att ske med anledning av försvarets nedläggelse på Gotland. Det tar sin tid, men det kommer att bli bra. När det sedan gäller Gotlands livsmedelsinstitut finns det sedan ett år ett projekt med två tre anställda. Bollen ligger hos Jordbruksdepartementet. Man har resonerat om cirka tio jobb i framtiden. Vi från regeringen kommer att klara av Gotland bra tillsammans med Gotland när det gäller både privata och offentliga jobb. Men den exakta tidpunkten, som här efterfrågas, är jag inte säker på. Interpellanten får flytta fram sitt möte, så kanske det blir bättre.
Herr talman! Jag hoppas verkligen att det blir större effekt om statssekreteraren åker till Gotland än när jag åker till Fårösund. Annars vore det skrutt, eftersom statssekreteraren ska genomföra regeringens skrivelse. Sedan är det inte jag som har anordnat mötet i Fårösund, utan det är skolan där som har gjort det. Det är niondeklasserna som har tagit initiativet. De är rädda om sin bygd, och de ser att utvecklingen går nedåt. Växa själv, ja, det var väl det man gjorde när man drog i gång etanoltillverkningen i Roma. Sockerbruket lades ned och därigenom försvann alla arbetstillfällen som fanns i Roma samhälle. Det fanns bara en stor, tom fabrik. Då samlade några driftiga och duktiga damer och herrar krafterna och försökte att skapa denna tillverkning. Det bästa med det hela var att finansieringen ordnades utomlands. Det enda som saknades var tillstånd från regeringen i fråga om skattefrågan för att komma i gång med etanoltillverkningen. Det hade direkt fört med sig 50-60 nya arbetstillfällen och minst lika många inom jordbruket och transportnäringen. Dessutom hade man fått ett utmärkt tillfälle att prova om det gick att blanda etanol i drivmedel, om det skulle vara 5 eller 10 %. Jag är mycket besviken över att man inte genomförde detta försök. I kasinofrågan hade man också kunnat vara lite mer välvillig. Näringsministern säger att vi inte ska vara oroliga. Men nog måste man väl vara orolig när regeringen i en skrivelse i november utlovar ca 90 jobb till Gotland, och när resultatet efter tre månader redovisas på en och en halv rad i ett interpellationssvar utan att någon inriktning anges. Så visst har jag anledning att vara ganska orolig. Det är samma sak när det gäller livsmedelsinstitutet. Om det nu har påbörjats borde man kunna vässa detta på tre månader, om man har ambition att genomföra det. Det är alldeles utmärkt om det kommer till stånd. Man är duktig på livsmedel på Gotland. Därför vore ett institut kopplat till högskolan alldeles utmärkt bra. Jag tycker att man kan lägga på ett extra kol i Näringsdepartementet för att genomföra detta med institutet.
Herr talman! Jag vill bara än en gång repetera själva processen. Vi har nu en grupp inom Regeringskansliet, och vi har också en grupp på Gotland. De ska nu tillsammans tillse att vi uppnår det som vi har sagt när det gäller både privata och offentliga jobb. Jag kan redan nu säga att vi kommer att klara av detta. Men det tar sin tid eftersom vi måste ha en dialog om Gotlands intressen, Gotlands möjligheter och de resurser som vi kan tillföra i den utvecklingen och den processen.

Fru talman! Vid den här tiden nästa år är Sverige ordförande i EU. Det närmaste året kommer att präglas av förberedelserna inför denna stora politiska utmaning och möjlighet. 1900-talet var det sekel då frihet, demokrati och mänskliga rättigheter spreds över världen. Många samhällen formades med välstånd för folkflertalet. Inget århundrade har inneburit större tekniska och vetenskapliga framsteg. Men 1900-talet var också det första århundrade då mänskligheten hade förmåga att förgöra sig själv och sin miljö. Det var världskrigens och de totalitära diktaturernas århundrade. Vi bär med oss minnet av De tillbakablickar som hjälper oss att forma utrikespolitiken måste ge en sann bild av vad som hänt. Detta ligger till grund för den internationella konferensen om Förintelsen. Bara genom att lära av vad som skett kan vi förhindra att något liknande sker igen. I det nya århundradet är grunden för våra strävanden värnet om de mänskliga rättigheterna, den enskilda människans värdighet och trygghet. Vi har i dag en global ekonomi; informationsteknologi, kommunikationer och handel gör nationsgränserna allt mindre viktiga. Men en gemensam ekonomi måste bygga på och balanseras av en gemensam värdegrund av mänskliga rättigheter och demokrati. Det krävs ett globalt politiskt samarbete för att förhindra ett globalt klassamhälle. Utrikespolitik, bistånd och handel måste ha samma mål för 2000 talet: respekt för människovärdet, rättvisa och välfärd för alla. Fru talman! Sverige är ett nordiskt land. Gemensam historia, kulturell närhet och ekonomiskt utbyte binder samman Sverige med länderna i Norden och Sverige tillhör Europa. Vårt samhälle och vår kultur har formats av det mångskiftande Europa. Sverige har sedan länge ett starkt globalt engagemang. Vårt lands utrikespolitik präglas av denna trefaldiga identitet. Det nordiska samarbetet byggs av dagliga kontakter mellan människor och föreningar, företag och kommuner. Det gör det till en del av vår vardag. Samma täta väv knyts nu mellan de nordiska och baltiska länderna. Sverige vill befästa den samhörighet som vuxit fram i Norden och kring Östersjön. Vår del av Europa ska präglas av gemensam säkerhet, ekonomisk tillväxt och god miljö. Därmed gagnas säkerhet och utveckling i hela Europa. Östersjöstaternas råd måste stärkas och Barentssamarbetet fördjupas. Genom gränsöverskridande samarbete bygger vi en bredare säkerhet. "Polen i fokus" syftar till att fördjupa förbindelserna över Östersjön. Regeringen vill stödja Estland, Lettland och Litauen och övriga kandidatländer inför medlemskapet i EU. Ryssland befinner sig fortfarande i en svår omvandlingsprocess. Sverige stöder de demokratiska, sociala och ekonomiska reformsträvandena i Ryssland. Det är inte värdigt en europeisk demokrati att lägga städer i ruiner. Vi respekterar Rysslands territoriella integritet och fördömer terrorism varhelst den förekommer. Men konflikten i Tjetjenien måste få ett slut. Den ryska militära aktionen måste upphöra. Ryssland måste förhandla med tjetjenska företrädare om en politisk lösning. Alla inblandade måste respektera mänskliga rättigheter och humanitär rätt. Civilbefolkningen måste skyddas. Ryssland är en del av Europa och av vårt närområde. Sverige har ett starkt säkerhetspolitiskt intresse av att ett demokratiskt Ryssland inlemmas i det europeiska och euro-atlantiska samarbetet. Att EU:s första gemensamma strategi gäller Ryssland visar hur stark insikten är om Rysslands betydelse för Europa. Den nordliga dimensionen öppnar nya möjligheter för EU att främja samarbete, ekonomisk tillväxt, bättre miljö och kulturutbyte i norra Europa. Sverige kommer att som ordförande i EU föra arbetet med den nordliga dimensionen vidare. Fru talman! Europas säkerhet är odelbar. Nordeuropa - Barentsregionen och Arktis liksom Östersjöområdet - är förankrat i en alleuropeisk säkerhetsstruktur tillsammans med Europas och Nordamerikas övriga länder. Sveriges närområde består trots de frågor som måste ställas om Ryssland. Risken för ett stormaktskrig i Europa har upphört för överskådlig tid. Den säkerhetspolitiska situationen i Europa i dag gör det möjligt att på ett helt annat sätt än tidigare verka för att förebygga väpnade konflikter. Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa liksom Europarådet har viktiga konfliktförebyggande uppgifter. EU har unika förutsättningar att här spela en central roll. EU förenar politisk tyngd med ekonomisk styrka och har ett brett spektrum av instrument som kan användas för att förebygga konflikter. Inför det svenska ordförandeskapet arbetar regeringen för att unionen ska utveckla sin förebyggande förmåga. EU får inte stå maktlöst inför kriser i Europa. Erfarenheterna från Balkan visar att vi måste vara förberedda och kunna handla snabbt. Regeringen välkomnar därför de framsteg som gjorts i arbetet för att stärka EU:s förmåga till militär och civil krishantering. Det blir en central uppgift för det svenska ordförandeskapet att leda EU på detta område. Sveriges militära alliansfrihet, syftande till att vårt land ska kunna vara neutralt i händelse av krig i vårt närområde, består. Den stärker säkerheten i vår del av Europa och därmed vår egen säkerhet. Sveriges säkerhet har en tydlig europeisk dimension. Som EU-medlemmar kommer vi allt närmare varandra i samarbete och värdegemenskap. Denna samhörighet skapar solidaritet och gemensam säkerhet. Europeisk säkerhet ska byggas kring den internationella rättsordning och de principer som lagts fast i FN-stadgan. Den förmåga vi utvecklar i Europa för att förebygga och hantera kriser ska också bli ett bidrag till FN och det globala fredsarbetet. Sammanflätningen av länder och folk i EU är den bästa garantin för långsiktig fred och säkerhet i Europa. Därför är utvidgningen av EU och samarbetet med Ryssland, liksom med övriga länder i EU:s närhet, så viktiga. Sveriges medverkan i fredsfrämjande operationer på Balkan är ett uttryck för vårt ansvar för gemensam säkerhet i Europa. Svensk personal gör utomordentliga insatser i dessa operationer. Den pågående omställningen av vårt militära försvar ska förbättra vår förmåga att snabbt och effektivt medverka i krishantering. Sverige är aktivt engagerat i Euro-atlantiska partnerskapsrådet och Partnerskap för fred. De fyller en viktig politiskt och militärt förtroendeskapande funktion. Samverkan med Nato är också av stor betydelse för EU:s militära krishanteringsförmåga. Fru talman! Som ordförandeland i EU ska Sverige verka i hela unionens intresse, och därmed också i vårt eget. Uppdraget är att leda och företräda EU och att effektivt föra de gemensamma frågorna på dagordningen framåt. För Sverige handlar det framför allt om att stärka EU som fredsprojekt och att föra unionen närmare dess medborgare. Utvidgningen är ett fredsprojekt. Den styrs av samma visioner och ideal som efter andra världskriget bar fram den europeiska integrationen. Utvidgningen ger oss en möjlighet att bygga en helhet av det Europa som delats av världskrig, ockupation och förtryck. Den är en historisk skyldighet vi som medlemmar i unionen har mot folk som i decennier berövats frihet och demokrati. Utvidgningen handlar om att befästa vår demokratiska värdegemenskap. Den senaste tidens händelser i Österrike understryker vikten av att denna gemenskap försvaras även inom unionens nuvarande medlemskrets. Den regeringskonferens som inleds nästa vecka måste reformera EU:s institutioner så att utvidgningen kan genomföras. Konferensen måste slå vakt om alla medlemsstaters rättmätiga inflytande. Regeringen vill under ordförandeskapet särskilt verka för - en utvidgad union. Sverige vill föra kandidatländerna närmare ett medlemskap och kommer att lägga stor vikt vid dessa förhandlingar. - en öppen, modern och effektiv union. EU måste bli öppnare och arbetssättet reformeras. - en union för hållbar utveckling, välfärd och trygghet - en union nära medborgarna. Miljöhänsyn ska prägla politiken på alla områden. Jämställdhet ska genomsyra all verksamhet. Alla medborgare har rätt till välfärd och trygghet. EU ska stå för en solidarisk och human migrationsoch asylpolitik. - ökad sysselsättning och tillväxt i en konkurrenskraftig union. Allas kunskaper ska tas till vara. Modern teknik ska användas för att öka Europas konkurrenskraft och skapa fler jobb. Vi ska fullfölja arbetet på att förbättra den inre marknaden. - en solidarisk och internationellt aktiv union. EU ska bli bättre på att förebygga och hantera kriser. Olika områden ska samverka för att unionen ska bli mer öppen mot omvärlden. Mänskliga rättigheter och demokrati ska lyftas fram i EU:s internationella arbete. Genom EU kan vi arbeta för att Europa tar sitt ansvar för internationell solidaritet. Genom unionen kan vi hävda våra intressen och påverka en globaliserad världsekonomi. Det ligger i Sveriges intresse att slå vakt om den politiska dialogen och samarbetet mellan EU och Förenta staterna. Detta är av grundläggande säkerhetspolitisk och ekonomisk betydelse. Det är viktigt att EMU-projektet blir lyckosamt. Valutasamarbetet underlättar det ekonomiska utbytet inom unionen och kan utgöra en motvikt till det globala kapitalet. Nu pågår en bred diskussion om Sveriges deltagande i EMU:s tredje steg. Ett beslut kommer att underställas det svenska folket i en folkomröstning eller vid riksdagsval. Fru talman! Globaliseringen innebär både möjligheter och risker. Vi ser i dag tydligare än någonsin hur utrikespolitikens olika delar måste samverka för att vi ska kunna förebygga konflikter, förtryck och fattigdom. Regeringens handlingsprogram Att förebygga väpnade konflikter har fått brett internationellt genomslag. Det har presenterats i ett stort antal länder, liksom i FN, EU, OSSE och Nato. Konfliktförebyggande ska vara en integrerad del av utrikes och säkerhetspolitiken. En regeringsskrivelse om konfliktförebyggande kommer i år att överlämnas till riksdagen. I regeringens arbete för global säkerhet står fem mål i centrum: 1. Mänskliga rättigheter och demokrati - därför att demokratiska stater som respekterar mänskliga rättigheter kan lösa konflikter med fredliga medel. 2. Ekonomisk och social rättvisa - därför att minskade klyftor undanröjer spänningar inom och mellan stater. 3. Internationell frihandel - därför att det bidrar till utveckling och välstånd. 4. En god miljö - därför att det långsiktigt tryggar överlevnad, hälsa och möjligheter till utveckling. 5. Nedrustning - därför att det skapar säkerhet och stabilitet och befriar oss från hotet från massförstörelsevapen. Vart och ett av dessa mål är i sig centralt för att människor ska kunna leva ett värdigt liv och för att länder ska kunna utvecklas i säkerhet. Men de är också nödvändiga delar i en samlad politik för att förebygga väpnade konflikter. Låt mig upprepa målen: Sverige ska vara en klar och tydlig röst i arbetet för mänskliga rättigheter och demokrati. I politik och folkrätt flyttas nu tyngdpunkten från nationell säkerhet och suveränitet till människors säkerhet och mänskliga rättigheter. De högsta ansvariga för mord, tortyr och förföljelse ska aldrig kunna sova gott om natten. Brott mot de mänskliga rättigheterna är en angelägenhet för mänskligheten i dess helhet. Sverige arbetar i FN, EU, OSSE och Europarådet för att ställa individen i centrum och främja de mänskliga rättigheterna. Vi gör detta genom vårt engagemang mot rasism, främlingsfientlighet och intolerans, vare sig det gäller homosexuella i Zimbabwe, romer i Slovakien eller judar i Ryssland. Vi gör detta genom aktiva och i EU samordnade insatser mot dödsstraffet. Så gott som hela Europa har i dag formellt eller i praktiken avskaffat detta barbariska straff, och vi förvånas och upprörs över dess fortsatta tillämpning i Förenta staterna. Vi gör detta genom vårt arbete mot sexuell exploatering av barn och våra ansträngningar att stärka FN:s barnkonvention. Under svensk ledning togs i januari ett viktigt steg genom överenskommelsen om ett protokoll om förbud mot barnsoldater. Vi gör detta genom att uppmärksamma den könsdiskriminering som i olika utsträckning drabbar jordens halva befolkning. Kvinnor utgör merparten av världens fattigaste. Flertalet kvinnor saknar möjlighet att hävda sina rättigheter. Vi gör detta genom att verka för en dialog mellan kristendom, islam och judendom. Demokrati vinner framsteg världen över. Trots detta förföljs människor för sina åsikter av makthavare i länder som Vitryssland, Iran, Kuba och Kina. Sverige kommer att fortsatt hävda att respekt för medborgerliga och politiska rättigheter tillhör alla länders internationella förpliktelser. Situationen för de mänskliga rättigheterna i Turkiet måste förbättras. Sverige kommer att noga följa den fortsatta utvecklingen. Sverige ska stå i främsta ledet i arbetet för ekonomisk och social rättvisa. Grundtanken i det svenska utvecklingssamarbetet är att de fattiga själva ska ta makten över sin framtid. Fattigdom, förtryck och konflikter ska bekämpas. Fortfarande lever en femtedel av jordens befolkning i extrem fattigdom. Utvecklingssamarbetet kan inte ensamt nå det överenskomna målet att till år 2015 halvera andelen extremt fattiga. Alla politikområden måste ömsesidigt stödja varandra. Den parlamentariska kommitté som regeringen tillsatt om Sveriges politik för global utveckling ska anlägga ett sådant brett perspektiv där de fattigas rätt står i centrum. EU och dess medlemsstater står för 60 % av världens bistånd. Sverige ska bidra till att göra detta bistånd mer effektivt. Unionens gemensamma politik måste på ett bättre sätt bidra till global utveckling. Regeringen fäster särskild vikt vid att utveckla långsiktiga och stabila finansieringssystem för FN och utvecklingsbankerna, att följa upp 90-talets FN konferenser och att stärka FN:s funktionella kommissioner. Regeringen arbetar för att Bretton Woodsinstitutionerna ska göra mer för att bekämpa fattigdom. Internationella valutafonden, Världsbanken och de regionala bankerna behöver samordna sitt agerande bättre. Större hänsyn måste tas till sociala och humanitära krav. Skuldbördan är för många fattiga länder ett avgörande utvecklingshinder som måste åtgärdas. Sverige arbetar för att Världsbankens och Valutafondens internationella skuldinitiativ genomförs skyndsamt. Sverige ska stå upp för frihandel. Sverige arbetar kraftfullt mot alla tendenser till protektionism. Det är viktigt för oss själva, för Europa och för världsekonomin. Tullar, kvoter och handelshinder gynnar ett fåtal. Priset betalas av fattiga i Afrika, Asien och Latinamerika - och av konsumenter världen över. Vi behöver mer frihandel, inte mindre. Samtidigt ska vi verka för hållbar utveckling och goda arbetsrättsliga förhållanden. Regeringen verkar för ett öppet EU med en konsekvent och solidarisk frihandelspolitik. Vi vill intensifiera arbetet för en ny global handelsförhandling snarast, trots misslyckandet vid WTO-mötet i Seattle. Den kan komma att inledas under det svenska ordförandeskapet. En naturlig del av vår utrikespolitik är att främja svenska ekonomiska intressen. Ökad export och import stöder tillväxt och sysselsättning, och ökade utländska investeringar ger arbete, kompetens och konkurrenskraft. Det är också viktigt att runtom i världen lyfta fram bilden av det nya, unga och spännande Sverige. Sverige ska vara ledande i det internationella miljöarbetet. Klimatförändringar, vattenbrist, farliga kemikalier och ökade trafikutsläpp hotar den globala miljön. Arbetet för en god miljö hör samman med kampen mot fattigdom i världen. Samtidigt ser vi en oförmåga hos världens beslutsfattare att låta miljöhänsyn påverka centrala beslut. Men miljöfrågorna innebär också nya möjligheter. De lär oss att hushålla med knappa resurser. De bidrar till ett modernt näringsliv. Många miljöproblem kräver globala överenskommelser. Regeringen kommer att inom EU arbeta för konkreta åtaganden vid höstens klimatkonferens i Haag. Världens energiresurser ska diskuteras i FN Regeringen arbetar för att få till stånd globalt bindande åtaganden mot farliga kemikalier. Förhandlingar om detta kommer att avslutas i Stockholm nästa år. Inom utvecklingssamarbetet prioriterar regeringen åtgärder för ett hållbart jord och skogsbruk och hushållning med begränsade vattenresurser. Sverige ska med engagemang och kunskap fullfölja arbetet för nedrustning. Regeringen fäster största vikt vid arbetet för nedrustning, särskilt på kärnvapenområdet. Vi beklagar de bakslag som inträffat i spåren av Indiens och Pakistans provsprängningar. Sverige har uttryckt sin allvarliga oro över följderna av den amerikanska kongressens nej till provstoppsavtalet och den diskussion som förs om nationella missilförsvar. Den ryska kärnvapenpolitiken, och det stora antalet taktiska kärnvapen i vårt eget närområde, understryker våra farhågor för att kärnvapnen kan få en ökad betydelse. Arbetet för att eliminera Iraks massförstörelsevapen är inte slutfört. Detta svåra uppdrag har på nytt anförtrotts åt en svensk. Kärnvapenmakternas agerande har stor betydelse för icke-spridningsfördragets trovärdighet. Sverige vill lyfta fram det nära sambandet mellan ickespridning och nedrustning. Samarbetet inom EU och med andra länder inom den s.k. koalitionen för en ny dagordning är särskilt viktigt. Målet om en värld fri från alla massförstörelsevapen står fast. Regeringen välkomnar den genomslagskraft som Ottawakonventionen mot antipersonella minor har haft. Tillsammans med andra länder arbetar vi för åtgärder mot spridning och användning av lätta vapen. Vi deltar aktivt i arbetet för rustningskontroll i Fru talman! FN:s ansvar är ytterst att stå som garant för att rätt ska gå före makt i världspolitiken. FN:s säkerhetsråd är kärnan i den internationella rättsordningen. Genom globalt samarbete kan vi trygga internationell fred och säkerhet och finna lösningar på de stora överlevnadsfrågorna. Regeringen vill stärka det globala samarbetet genom att ställa individen och de mänskliga rättigheterna i centrum. Ett vidgat säkerhetsbegrepp får allt större genomslag i FN. Säkerhetsrådets möte om hiv/aids är ett aktuellt exempel. FN måste stärkas för att bättre kunna möta de utmaningar världen står inför. Alla medlemsstater måste betala sina obligatoriska avgifter till FN - fullt ut, i tid, utan villkor. Millennieförsamlingen, som inleds i september, blir ett viktigt tillfälle att förstärka och förnya FN. Sverige har fått ett särskilt ansvar för arbetet med att reformera FN:s säkerhetsråd. Vårt mål är att nå enighet om ökad öppenhet och effektivitet i rådets arbete och om en medlemskrets som speglar dagens värld. Det råder bred enighet om att säkerhetsrådet måste stärka sin förmåga att förebygga konflikter. Sverige välkomnar den fördjupade diskussion om förebyggande åtgärder som inletts i FN. När kriser ändå uppstår och internationella ingripanden blir nödvändiga måste säkerhetsrådet ta sitt ansvar och fatta nödvändiga beslut. Världssamfundet har viktiga slutsatser att dra från de rapporter som nyligen lagts fram om Srebrenica och Rwanda. Det är säkerhetsrådet som enligt FN-stadgan har till uppgift att besluta om militär våldsanvändning för andra ändamål än självförsvar. Alla möjligheter till fredlig lösning måste först vara uttömda. Våldsanvändning utan nödvändigt säkerhetsrådsmandat riskerar att försvaga den internationella rättsordningen. Men nödvändiga åtgärder för att förhindra systematiska kränkningar av mänskliga rättigheter får inte heller stoppas av ett veto eller ett hot om veto. Då undermineras rådets och FN:s ställning. Världssamfundet kan inte stå passivt inför sådana humanitära katastrofer. Frågan om hur man ska agera måste prövas från fall till fall. Det är viktigt att också beakta långsiktiga och principiella aspekter och att utveckla det folkrättsliga regelverket. De ständiga medlemmarna har ett särskilt ansvar för säkerhetsrådets förmåga att agera. De bör så långt som möjligt avstå från att använda vetot eller hota med vetot. Ett första steg mot en vetofri kultur vore att vetorätten begränsades till fredsframtvingande insatser. Fru talman! En utblick över världen visar vilka uppgifter vi står inför i arbetet för fred, demokrati och utveckling. Västra Balkan förblir ett öppet sår i Europa. Nya krig måste förebyggas, demokratin måste stärkas, ekonomin utvecklas och flyktingarna ges möjlighet att återvända. Den etniska rensningen, kriget, massflykten och de fortsatta övergreppen i Kosovo har gjort en snar försoning illusorisk. En demokratisk förändring i Förbundsrepubliken Jugoslavien är avgörande för utvecklingen i hela regionen. I Kroatien inger de senaste veckornas händelser hopp om att samarbetets krafter ska ta över. Stabilitetspakten för sydöstra Europa är uttryck för en politisk vision om att regionen gradvis ska kunna inlemmas i det europeiska samarbetet. Sveriges engagemang för västra Balkan fortsätter genom deltagande i KFOR och SFOR, stöd till FN:s Kosovomission, civilpoliser, valobservatörer och omfattande insatser för flyktingar och bistånd till regionen. Afrika uppvisar skarpa kontraster - allvarliga konflikter, misär och marginalisering, men på andra håll demokrati och dynamiska ekonomier. Stora krav ställs på afrikansk förmåga att förebygga och lösa konflikter. Sverige vill att EU tar ett särskilt ansvar för att stödja de afrikanska länderna i detta långsiktiga arbete. Regeringen vill vidareutveckla samarbetet med Afrika. Ett bredare och mer långsiktigt partnerskap med afrikanska länder ska byggas genom kontakter med näringslivet, folkrörelser och institutioner i Sverige. I Mellanöstern har ett nytt skede inletts med den israelisk-syriska förhandlingsöppningen. Positiva resultat är möjliga under detta år mellan Israel och den palestinska myndigheten, mellan Israel och Syrien liksom mellan Israel och Libanon. En rättvis fred förutsätter att Israel kan leva tryggt inom säkra och erkända gränser och att palestinierna kan bilda en egen stat. Liksom FN:s generalsekreterare beklagar jag djupt de senaste dagarnas israeliska bombningar av mål i Libanon, som också drabbat civilbefolkningen. Det är oerhört viktigt att fredsprocessen går vidare i Sveriges samarbete med länderna i Mellanöstern och Nordafrika fördjupas med upprättandet av Alexandriainstitutet. Ett led i denna politik är också vårt stöd för EU:s Barcelonaprocess. Asienkrisen tycks ha vänts i en trend som pekar på en ny kraftfull tillväxt bland länderna i regionen. Krisen visade hur starkt de asiatiska ländernas utveckling påverkar vårt eget land och internationell ekonomi och politik. Kinas ökade ekonomiska öppenhet är välkommen, men står i kontrast mot situationen för de mänskliga rättigheterna. Den demokratiska utvecklingen i Indonesien äger rum under svåra omständigheter och förtjänar omvärldens stöd. Östtimor går med FN:s hjälp mot självständighet. Därmed återstår ett betydande område på FN:s lista över kolonier; Västsaharafrågan väntar fortfarande på en lösning. I Latinamerika har demokratin vunnit starkt fotfäste. Samtidigt består klyftor mellan befolkningsgrupper och på några håll förekommer alltjämt övergrepp mot de mänskliga rättigheterna. Sveriges och EU:s förbindelser med Latinamerika har stärkts. Riotoppmötet befäste den samverkan som vuxit fram inom politik och utvecklingssamarbete och som fördjupas genom närmare ekonomiska förbindelser. Fru talman! Fjolårets Kosovoflyktingar bygger upp sina förstörda hus. Svenska soldater levererar mat till serber i en isolerad by. Skräckslagna familjer gömmer sig undan stridsvagnar i Tjetjenien. Barnsoldater med maskingevär sprider terror i Sierra Leone. En flickskola i Afghanistan stängs när biståndsorganisationerna tvingats ge upp. En annan skola öppnas i Moçambique dit freden återvänt efter en framgångsrik FN-insats. I Turkiet stärker EU:s krav kurdernas rättigheter. Ny teknik bryter sönder informationsmonopol och bygger nätverk för mänskliga rättigheter och nedrustning. EU-utvidgningen säkerställer demokrati i Slovakien. Svenska ungdomar studerar i Tyskland, och svenska småföretagare kan etablera sig i Frankrike - också tack vare EU. Det är detta som 2000-talets utrikespolitik ytterst kommer att handla om. Fred, demokrati och utveckling - enskilda människors drömmar och farhågor, förhoppningar och möjligheter. Det är detta som är vårt ansvar - i samarbete - i Norden och Östersjöområdet, i Europa och i världen.

Fru talman! Lars Ohly kommer att tala om EU senare. I vår riksdag har vi en debatt om utrikespolitik och en annan debatt om mänskliga rättigheter. Men man kan inte tala om det ena utan att beröra det andra. Man kan inte heller tala om utrikespolitik och mänskliga rättigheter utan att beröra historien. Den amerikanska självständighetsförklaringen och därefter den franska revolutionen var först med att proklamera de mänskliga rättigheterna. De sades gälla för alla människor. Men det fanns undantag. De mänskliga rättigheterna gällde inte för kolonialfolken. De gällde inte för Nordamerikas indianer, som man utrotade tills det bara fanns en folkspillra kvar att uppvisa för dagens turister. Slavhandeln över Atlanten och slaveriet i amerikanska Södern kunde också fortsätta som om inget hänt. Än i dag brottas det amerikanska samhället med stora problem som har sina rötter i dessa historiska förbrytelser. Men länder som deltog i denna verksamhet erkänner i dag dessa brott i det förflutna. I Europa talar man kanske inte så mycket om det. Det var inte hit slavarna kom. Här tjänade man bara pengar på slavhandeln. Under 1900-talet fick vi se hur man mitt i hjärtat av högkulturens Europa kunde utnyttja och spela på föreställningar om överlägsenhet och styrka för egen del och förakt för andra folk i politiskt och ekonomiskt syfte - och i ett fall med rent industriella metoder utplåna människor i stor skala, såsom skedde under Förintelsen. Där utrotades judar, polacker, romer och homosexuella. Där utplånades nazismens motståndare såsom stridbara liberaler, socialdemokrater och kommunister. Men Förintelsen var inte det enda folkmordet under 1900-talet. Det första ägde rum i Armenien under tillblivelsen av dagens Turkiet, då 1-1,5 miljon armenier och över 500 000 syrianer och assyrier mördades. Målet var att utplåna alla armenier, syrianer och assyrier. Själva begreppet genocide, folkmord, dyker för första gången upp under dessa händelser 1915. En del lyckades fly till den ryska delen av Armenien - i dag den självständiga staten Armenien. Endast 70 000 lever kvar i Turkiet, där de fortfarande utsätts för nationellt och kulturellt förtryck på samma sätt som kurderna, assyrier-syrianerna och andra minoriteter. Jag har talat om flera folkmord och MR-brott, men den turkiska staten har inte på allvar erkänt sina historiska förbrytelser. I stället har förtrycket av minoriteter fortsatt. Jag anser att det var ett förbiseende att Armenien inte inbjöds till Förintelsekonferensen. Det hade varit ett lysande tillfälle för Turkiet att framföra sina ursäkter, skapa försoning och understödja progressiva krafter i Turkiet för att inleda en ny era i Turkiets historia. Det är dock inte för sent att se till att det sker i framtiden. Jag välkomnar därför statsministerns löfte om att det kommer att bli en årligen återkommande konferens om förintelsen av judarna och andra folkmord. Kunskap om alla folkmord och alla brott mot mänskligheten är viktig. Däremot ställer jag mig tveksam till regeringens politik att strax före Förintelsekonferensen godkänna Turkiet som kandidatland till EU. Självklart kan man inte förvänta sig att en stat plötsligt ändrar sin politik 180 grader. Men jag får en stark känsla av att EU:s regeringar gärna vill se större förändringar än vad som verkligen inträffat. Vi får inte glömma att Turkiet är den enda ockupationsmakten i Europa. Man ockuperar fortfarande en tredjedel av Cyperns territorium. I Izmir pågår rättegångar mot Veli Lök och medlemmar av Human Rights Foundation - Turkiets största MR-organisation. Jag har påpekat att det är viktigt att inte bara studera grymheter i det förgångna, konstatera deras omfattning och bli indignerad. Det handlar om att för framtiden utforska samhälleliga strukturer och mekanismer som leder fram till folkmord. Ur svensk synpunkt är detta särskilt viktigt, eftersom vi i vår utrikespolitik alltid talat om betydelsen av ett early warning-system när det gäller svåra konflikter. Vi har diskuterat det när det gällt Rwanda och Burundi, för att nämna några exempel. Till Förintelsekonferensen var en rad framträdande personer inbjudna. Dessa rönte stor uppmärksamhet i medierna. Ur en synvinkel spelade de en viktig symbolisk roll när det gällde att erinra om Förintelsens alla offer och betydelsen av de mänskliga rättigheterna. Men man måste samtidigt markera att det föreligger en skillnad mellan vad som skedde i 40 talets Europa och vad som sker i dag. Dåtidens lidanden ger inte frikort åt dagens politiker. Den israeliska staten är i dag själv en ockupant. Det som en dag är tänkt som en självständig palestinsk stat ser på kartan ut som ett gytter av fläckar och prickar. De palestinska områdena är väl isolerade från varandra och områdena mellan dem är väl kontrollerade av israeliska myndigheter när det gäller kommunikationer och tillgång till vatten, m.m. Den israeliska politiken under Ehud Baraks ledning har förändrats men är fortfarande oklar. Vi har sett en del bosättare drivas bort från de områden de lagt under sig. Samtidigt har Barak godkänt beslut om andra nya bosättningar. För några dagar sedan rapporterade Israels informationscentrum för mänskliga rättigheter i de ockuperade områdena att israeliska myndigheter försöker kringgå det förbud mot tortyr som landets högsta domstol beslutade om så sent som i september förra året. Premiärminister Barak har tillsatt en kommitté som fått till uppgift att undersöka hur man ska finna en lösning på problemet om hur man på lagligt sätt ska kunna använda våld vid förhör. Motiveringen till denna smyglegalisering är krystad. Den handlar om att den israeliska säkerhetstjänsten fortfarande ska kunna fortsätta att tortera palestinier som man anser är misstänkta. För oss handlar det alltså om att hålla isär respekten för Förintelsens offer och Israels aktuella statsintressen när det gäller palestinierna. Förintelsens alla offer förtjänar den största respekt. Den israeliska statens uppträdande i dag förtjänar däremot hård kritik. Fru talman! När det gäller statsintressen, folkrätt och mänskliga rättigheter står vi alla inför en rad svåra problem. Natos angrepp mot Jugoslavien var ett brott mot folkrätten. För att förklara sitt ingripande hänvisade Nato till Jugoslaviens brott mot mänskliga rättigheter i Kosovo. Vänsterpartiet fördömde bombningarna av flera skäl. Vi visste vad Milosevic stod för sedan kriget i Bosnien. I stället för att man skyddade kosovoalbanernas mänskliga rättigheter blev de genom bombningarna värnlösa offer för serbiska terrorförband. Många hade varnat för detta. Nato måste ha insett faran, men bortsåg från den. Det som benämnts som en humanitär intervention ledde till en massiv ökning av antalet massakrer. Vi frågar oss fortfarande: Var den humanitära interventionen värd det pris som man betalade i människoliv i Kosovo och Jugoslavien samt ett förstört näringsliv i Serbien och Montenegro? Vad är det man har vunnit? Förhandlingarna i Rambouillet fördes inte för att uppnå en överenskommelse utan för att legitimera ett ingripande. FN:s säkerhetsråd ställdes helt åt sidan. Säkerhetsrådets permanenta medlemmar tog inte heller sitt ansvar för att nå en fredlig lösning. Vetorätten i säkerhetsrådet är en kvarleva från kalla krigets dagar. I dag är det kalla kriget slut. Nu måste FN anpassas till ny verklighet. För några år sedan lades Carlsson-Ramphalrapporten fram, som talade om en reformering av FN. Trots att problemen under senare år ställdes på sin spets har debatten kring FN-systemets reformering blivit alltmer lågmäld. Vi måste börja diskutera dessa frågor igen, och kanske ännu mer konkret än tidigare. Vem ska bestämma om vålds användning i konflikter? Hur ska vetorätten se ut? Ska den över huvud taget finnas? Ska USA som den enda kvarvarande supermakten kunna sätta sig över FN-systemet? Jag har inga svar på alla dessa svåra frågor, men jag skulle vilja se en livligare diskussion kring dem. Fru talman! Utvecklingen i Tjetjenien är en källa till stark oro, och Rysslands krig mot Tjetjenien måste starkt fördömas. Detta är inte kamp mot terrorism. Det handlar om storrysk chauvinism och är ett sätt för premiärminister Putin att erövra presidentposten. Det handlar också om försök för vissa fundamentalistiska krafter att få in en fot i Kaukasus. Men majoriteten tjetjenier bekänner sig inte till någon islamistisk fundamentalism - de är anhängare av sufitiska riktningar av islam. Vad det senare handlar om är vem som ska ha kontrollen över det oljerika Kaukasus, varav Tjetjenien är en del. Vad betyder oljeledningarna från Kaukasus genom Turkiet för Västeuropa och framför allt USA? Vad betyder oljan för Ryssland? Kriget i Tjetjenien handlar inte bara om ideologi, gudstro, islamistisk fanatism, rysk chauvinism och liknande fenomen. Det handlar också om olja, pengar, makt och inflytande. Sverige måste protestera starkt och högljutt mot det pågående kriget. Ett sätt är att inte genomföra gemensamma militära övningar med Ryssland så länge inte Ryssland visat sin vilja till fredsförhandlingar. Sverige måste vara en konsekvent förespråkare för folkrättens principer, för mänskliga rättigheter och mot våldsanvändning i konflikter. Tyvärr har vår röst i världen inte hörts lika tydligt under senare år. Nu är det dags att tala högt om brott mot mänskliga rättigheter - även om de sker i vår närhet. Det är dags att protestera mot en världsordning som innebär den starkes rätt - även om den starke är USA.

Fru talman! Kristdemokraterna ska alltid vara det parti som ger vårt lilla land ett stort engagemang för en medmänsklig utrikespolitik, för fred, frihet och mänskliga rättigheter och för ekonomiskt bistånd till fattiga människor. Det är människorna och synen på människors lika värde som kommer att vara målet för den kristdemokratiska utrikespolitiken. Det innebär att folkrättens och det internationella samfundets ståndpunkter i framtiden måste vidareutvecklas för att sätta människans värde i centrum. Fru talman! Tyvärr måste vi i dessa dagar bevittna att internationaliseringen också kan leda fram till rädsla och främlingsfientlighet hos politiska ledare och partier inom vår egen europeiska familj, EU. Jag avser naturligtvis utvecklingen i Österrike. Självfallet kan det tyckas märkligt att man lägger sig i andra staters regeringsbildning efter demokratiskt genomförda val. Den traditionella folkrätten tillåter egentligen inte detta. Men vi står inför en framtid där synen på den enskilda människans värde och ett etiskt förhållningssätt måste få genomslag även i utrikespolitiken, framför allt då utrikespolitiken och inrikespolitiken alltmer flyter samman. Vi måste stå upp och protestera när främlingsfientliga värderingar får fotfäste i Europa var så än sker. Den österrikiska regeringen ska veta att om den driver en politik som strider mot EU:s grundlagar kommer detta att få konsekvenser. Det är en utveckling av folkrätten som i grunden är positiv. Vi ställer tuffa krav om demokrati och mänskliga rättigheter på ansökarländerna från Öst och Centraleuropa. Då måste vi också hålla rent framför vår egen dörr. Det är en trovärdighetsfråga för varje medlemsland. Kristdemokraterna anser att de 14 medlemsstaterna handlade både resolut och i sak riktigt då man före regeringsbildningen i Österrike markerade såväl ståndpunkter som konsekvenser av främlingsfientligheten. Det gav frågan nödvändig uppmärksamhet och har starkt påverkat regeringsförklaringen i Österrike. Att vidta ytterligare åtgärder mot Österrike innan den nya regeringens politik har utkristalliserats skulle vara något förhastat och ogenomtänkt. Sanktioner bör diskuteras först om den nya regeringen bryter mot bestämmelser i EU:s grundlag. Det är nu medlemsländernas viktigaste uppgift att anvisa vägen för den europeiska familjen i allmänhet och för Österrike i synnerhet. Det skulle vara olyckligt om omvärlden agerar så att den riskerar att öka Haiders popularitet i landet. Men visar det sig att en främlingsfientlig politik i verkligheten får genomslag i den praktiska politiken, och att Österrike därmed ignorerar EU:s grundlag, då måste detta naturligtvis få konsekvenser. Fru talman! Under de senaste åren har det skett en dramatisk förändring och utveckling av vårt samhälle. En av de absolut mest påtagliga förändringarna är onekligen internationaliseringen av samhället. Avstånden mellan världens folk har blivit, och blir, allt kortare. Vi har blivit gränslöst beroende av varandra. Detta förändrar helt förutsättningarna för ett självständigt lands utrikespolitik - och därmed för Sveriges utrikespolitik. I Sverige har vi varit alldeles för dåliga på att pedagogiskt förklara globaliseringens konsekvenser och de nya förutsättningarna för framtidens politik. Här måste vi bli betydligt bättre. Över partigränserna är vi överens om vikten av det internationella samarbetet, även om olika partier väljer att prioritera olika politikområden och olika samarbetsformer. Regeringens engagemang i utrikespolitik och i internationell samverkan innehåller många deklarationer om bl.a. demokrati, utvecklingssamarbete och mänskliga rättigheter. Men tyvärr är ord och text ofta mer ambitiösa än de handlingar som orden står för. Sveriges utrikespolitiska profil har både försvagats och skamfilats under 1990-talet. Det räcker att peka på ambivalensen i EU-samarbetet, försenade FN insatser, Sydafrikaresan och sist men inte minst en biståndspolitik där vår tidigare positiva profil håller på att bli alltmer utsuddad. Vår trovärdighet är hotad. Däremot står vi bakom statsministerns insatser för att lyfta fram en av historiens mörkaste sidor - Förintelsen - i syfte att detta fasansfulla aldrig mer ska få rötter varken i Europa eller i andra delar av världen. Samtidigt vill jag uppmana regeringen att vända på varje sten när det gäller vårt eget lands roll i andra världskriget. Allt annat skulle hota vår trovärdighet. Utrikespolitiken får aldrig bli ett spel där det gäller att tillförskaffa sig tillräcklig makt och tillräckligt anseende på den internationella arenan. Världen har tyvärr ofta haft alltför mycket av det inslaget under det senaste århundradet. Även om Sverige ibland har flaggat högt med moralen har den svenska utrikespolitiken inte alltid styrts av helt ärliga motiv då vi har försökt att undvika problem med hjälp av vår neutralitetspolitik. Det är nu dags att på allvar föra in ärliga värderingar i den svenska utrikespolitiken. Då anser vi kristdemokrater att det handlar om att sätta människovärdet i fokus för hela utrikespolitiken. Det bör vara vårt stora ansvar inför det kommande århundradet. Fru talman! När det talas om mänskliga rättigheter i utrikespolitiken görs det ofta med stora ord av företrädare alltifrån höger till vänster på den politiska skalan. Civila, politiska, ekonomiska och sociala rättigheter betonas. En del debattörer hyllar den amerikanska demokratins förträfflighet, andra har Kuba som sitt ideologiska föregångsland. I folkrätten sätts ofta staters suveränitet före de mänskliga rättigheterna. Som kristdemokrat känns det oerhört viktigt att få slå fast att vi arbetar för människans okränkbara värde. Alla människor ska omfattas av likvärdiga rättigheter oavsett nationalitet, hudfärg, kön, ålder eller sexuell läggning. Värderingar som finns nedskrivna i bl.a. FN:s olika deklarationer om de mänskliga rättigheterna och andra folkrättsbundna traktat måste utgöra rättesnöre för oss alla. Här får vi inte vara rädda för att föra fram kritik mot vare sig oss själva eller andra regeringar. Att den svenska regeringen ännu inte har tagit fram en handlingsplan för mänskliga rättigheter trots att alla FN:s medlemsländer har uppmanats därtill vid FN-konferensen i Wien 1993 är ett tecken på nonchalans.

Anna Lindh, lär av Norge i detta avseende. Fru talman! Det är dags att Sverige på allvar betonar värderingar och riktar in sig på den enskilda människans situation och utveckling i utrikespolitiken och därmed sätter människovärdet i centrum i det internationella arbetet. Det måste gälla hela området från utvecklingssamarbete till handels och säkerhetspolitik. Vi står inför oerhörda utmaningar inom det globala miljöarbetet, något som berör såväl människors överlevnad som våra möjligheter till ett värdigt liv. 1991-1994 genomfördes en praktisk effektivisering och integrering av biståndspolitiken genom en samordning med den diplomatiska utrikespolitken. Det steg som nu måste tas är av politisk karaktär och är betingat av medborgarnas krav på en miljö som är både hållbar och mera jämlik. Det gäller att föra in handelspolitiken och de exportfrämjande åtgärderna fullt ut i utrikesrelationerna samt att integrera de viktiga miljöfrågorna. Vi vet att fria marknadskrafter och strikt frihandel inte löser de svåra miljöproblemen som världen står inför. Här måste miljöpolitikens innehåll vävas ihop med bistånds-, utrikes och handelspolitik. Utrikespolitiken måste få ett socialt perspektiv och ansvar. Personal inom såväl Regeringskansliet som Utrikesdepartementet måste i större utsträckning besitta en kompetens med ett sådant innehåll. Den nya världsordningen ställer krav på vår utrikespolitiska anpassning. Fru talman! De mänskliga värderingarna måste genomsyra även säkerhetspolitiken. Vi har alltför länge gömt oss bakom principer om staters suveränitet och deras inre angelägenheter. I FN:s säkerhetsråd har man alltför länge vägt dessa principer före principer om mänskliga rättigheter. Detta är fel. Det är inte stater som ska skyddas i världssamfundet, utan det är människor. Varje stat som har ratificerat MR-deklarationer har enligt folkrätten en skyldighet att skydda sina invånare mot hot och främja mänskliga rättigheter. När så inte sker måste omvärlden reagera och komma till undsättning. Vid grova brott krävs även väpnade insatser, och ibland mot den inhemska regeringens samtycke. Här får världssamfundet inte paralyseras av en föråldrad vetorätt i FN:s säkerhetsråd eller dra sig undan av maktpolitiska skäl. Vi har en etisk förpliktelse att efter största möjliga förmåga tillsammans skydda människors rättigheter. Att vara neutral mot människors lidande är oacceptabelt. Säkerhetspolitiken måste få så många instrument till sitt förfogande som möjligt för att motverka dagens och morgondagens hotbilder gentemot den enskilda människan. De konfliktförebyggande insatserna genom den preventiva diplomatin spelar en avgörande roll för att undvika att väpnade konflikter bryter ut. Regeringens nya handlingsprogram Att förebygga väpnade konflikter är mycket lovvärt, och vi väntar oss mycket inom detta område. Då väpnade konflikter trots allt bryter ut måste vi ha tillräckliga instrument för att stoppa mänskligt lidande och humanitära katastrofer, en beredskap att återskapa freden. För att bevara och skydda rätten till liv krävs en effektiv krishanteringsförmåga och ett effektivt försvar för den enskilda människan. Därför stöder vi kristdemokrater utvecklingen inom EU, där såväl den civila som den militära krishanteringen förstärks för Europas säkerhet, med den transatlantiska länken som den viktigaste militära säkerhetsfrämjande institutionen.

Fru talman! En sådan här dag som i dag när vi diskuterar utrikespolitik kan man naturligtvis fråga sig: Vad är utrikespolitikens yttersta syfte? Vad är det utrikespolitiken strävar efter? Hade det varit en skoldebatt hade det inte varit någon tvekan om att det var skolans bästa som vi hade diskuterat. Hade det gällt försvaret hade det varit på ett annat sätt begränsat. Utrikespolitiken blir väldigt vid. Jag skulle ändå vilja koncentrera det hela till att utrikespolitik är att förhindra krig. Utrikespolitik är att bygga fred, att ge förutsättningar för att trygga en fredlig värld. För att nå dithän, för att klara av detta uppdrag fordras det att bryta ned gränser mellan människor, folk, länder. Det är ett redskap i byggandet av en fredlig värld - bryta ned gränser. Därför har jag aldrig förstått partier och företrädare som för en politik som är mer isolationistisk och mer för att bygga upp murar än att bryta ned gränser. Jag säger detta med personlig erfarenhet. Jag har kommit till den åldern nu att jag kan blicka tillbaka några decennier. När jag som född västgöte flyttade till Östergötland var det inga problem. Det gick mycket bra. Hade jag varit född ett antal hundra år tillbaka i tiden hade det varit ett problem. Det var spänningar mellan östgötar och västgötar. Det går fortfarande skrönor mellan östgötar och västgötar. När jag på 50-talet gjorde min första utlandsresa till Norge var jag tvungen att ha ett pass. Det tycker vi är absurt i dag. Vi bryter ned gränser. Vi reser till varandra, vi besöker varandra, vi jobbar i varandras länder. Det är omöjligt med krig mellan nordiska länder i dag. I början av 1900-talet var det inte omöjligt med krig mellan Sverige och Norge, det var mycket nära. Nu har vi gått vidare. Vi har äntligen blivit medlemmar i EU. Folkpartiet har drivit det i många år, i decennier. Vi är glada att vi äntligen blivit medlemmar - för att bryta ned gränser, för att bygga ett fredligt Europa, för att öka förståelsen mellan människor. Och vi går vidare. Vi önskar få in fler medlemmar. Vi tycker att det är en av de viktigaste uppgifterna nu när vi går in som ordförande nästa år, 2001, att utvidgningen fortsätter, att vi skapar de rätta förutsättningarna för detta. Bryt ned gränser! Det finns en yrkesgrupp som har satt det som sitt emblem: Läkare utan gränser. De vill inte se några gränser. Humaniteten känner inga gränser. De arbetar där det är som svårast. Jag lyssnade till James Orbinski, som höll talet i Oslo den 10 december förra året när Läkare utan gränser fick Nobels fredspris. Han sade följande: "Om konflikter och krig är staternas angelägenheter så är brotten mot humanitetens lagar, krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten inte bara något som angår oss alla, utan också ett ansvar som bäres av alla stater." Och han fortsatte så här: "Humanitära insatser är inte ett redskap för att avsluta krig och skapa fred. Det är ett medborgarnas svar på politikernas misslyckande. Det faktum att det, i det korta perspektivet, finns behov av humanitära insatser är i sig bevis för att ett sådant politiskt ansvar måste tas." Hans budskap är att politikerna och utrikespolitiken måste skapa sådana förutsättningar att Läkare utan gränser inte behövs. Det är visionen. Det är, som det har sagts här tidigare, civilbefolkningen, medborgarna, den lilla enskilda människan som kommer i kläm i krigssituationer, och krigssituationer blir det alltmer inom länder. Folkrätten måste därför lyftas upp, och det har också utrikesministern gjort i sin deklaration, vilket jag välkomnar. Det är bra. Vi har haft interpellationsdebatter här på det temat under årens lopp. Jag har bl.a. interpellerat just när det gällt frustrationen att FN inte kan ingripa. Jag har då refererat till Carlsson-Ramphal-rapporten, som förre statsministern Ingvar Carlsson varit med och skrivit. Där finns öppningar för att ändra i FN stadgan för att ge FN mera kraft. Nu har jag förstått i diskussionen att det näst intill är omöjligt att ändra i FN-stadgan, för att man tror att man river upp för mycket av annat. Man vet inte riktigt var man skulle hamna i slutändan. Men i vilket fall som helst har Carlsson-Ramphal-rapporten haft det goda med sig att den har satt fart på en mycket viktig diskussion. Man kan inte längre hänvisa till att det är statens inre angelägenhet hur man behandlar sitt eget folk utan världssamfundets. Grupper av stater måste ibland gripa in, som vi har sett i Europa under senare år. En modern folkrätt måste i högre grad stå på människornas, medborgarnas sida, inte bara på staternas sida, precis så som James Orbinski framhöll i sitt tal i Oslo. Läkare utan gränser - politik utan gränser. Fru talman! Om ett år övertar Sverige ordförandeskapet för EU. Det innebär många och svåra uppgifter att ta hand om. Men ordförandeskapet innebär även chans till profilering och möjlighet att påverka inriktningen på politiken i EU. För att lyckas med ordförandeskapet måste vi vara väl förberedda på vår uppgift, sätta upp klara och tydliga mål och ange vad vi vill uppnå. Jag välkomnar de kontakter som både statsministern och utrikesministern nu tar med de olika partierna i Sveriges riksdag för att lägga upp planer för hur vi ska arbeta med ordförandeskapet nästa år. Det blir inte bara en regeringens angelägenhet utan bör på något sätt vara, för att vara helt tydlig, svenska folkets angelägenhet. EMU-frågan måste lösas. Här har vi tyvärr tappat tempo i Sverige, mycket beroende på regeringens tövande i denna fråga. Vi förstår varför. Man är oense i regeringen när det gäller det tredje steget i EMU. Det har förlamat. Det är klart att det hade varit en helt annan situation för Sverige om vi nu när vi blir ordförande hade kunnat göra det med full kraft, så att när finansministrarna ska träffas hade den svenske finansministern Bosse Ringholm kunnat vara ordförande. Nu får han lämna över klubban till den belgiske finansministern. Själv får Bosse Ringholm sitta utanför dörren och bara gissa vad man diskuterar där inne. Det är naturligtvis olyckligt. Jag ser att utrikesministern har publicerat en artikel i Dagens Nyheter av i dag. Så jag ska inte anklaga utrikesministern, eftersom jag förstår att Anna Lindh är för att Sverige ska gå med i EMU. Men jag hoppas att utrikesministern i fortsättningen har större framgång med att övertyga de av sina kolleger i regeringen som strävar emot. Som sagt, vi tappar tempo i den frågan och det påverkar vårt ordförandeskap. Jag har talat mycket om gränser. En gräns som alltid har oroat mig och som jag fortfarande känner oro för är om EU sätter upp gränser mot resten av världen. Det får inte bli en Fästning Europa. EU måste föra en generös, genomtänkt, solidarisk asylpolitik och en framsynt biståndspolitik. I det sammanhanget har jag också lite kritik mot regeringen. Enligt min och Folkpartiets mening har EU fortfarande alltför mycket kontakt med sina gamla koloniala vänner. Det ska vara fattigdomskriteriet som avgör vilka länder som EU ska arbeta med, inte vilka historiska band det finns. Den kretsen måste alltså utvidgas. Sedan har vi i Sverige också tappat tempo i biståndspolitiken, som jag ser som en investering i framtiden i en fredlig värld. Tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet har regeringen kraftigt sänkt biståndet. För tre decennier sedan fattade riksdagen ett beslut om att 1 % av bruttonationalprodukten skulle gå till bistånd. Detta har tyvärr den socialdemokratiska regeringen svikit. Med den ökningstakt som man nu har i biståndet skulle det ta 40 år innan vi är där. Folkpartiet har lagt fram ett förslag för riksdagen att man ska vara tillbaka till enprocentsmålet minst inom en tioårsperiod. Det tycker vi borde vara rimligt, och det har vi också lagt fram budgetförslag om. När det gäller säkerhetspolitiken vill jag citera det som Sverker Åström skrev i gårdagens Dagens Nyheter. Han skrev så här: "Det är uteslutet att regeringen i utrikesdebatten den 9 februari skulle inskränka sig till att mekaniskt upprepa formeln från 1992, vilken var anpassad efter det kalla kriget och som nu är hopplöst förlegad." Och vad gör utrikesministern? Jo, just detta, dvs. upprepar den gamla formeln. Jag vill ställa en fråga till utrikesministern. Det har tidigare sagts att vice statsministern näst intill har bejakat Sverker Åströms uttalande. Vad säger utrikesministern? Är det inte dags för en omformulering? Vi har lämnat begreppet neutralitet bakom oss. Sverige ingår ju i en mängd allianser. Folkpartiet vill gå ytterligare ett steg. Neutraliteten är passerad och historisk, men vi ska vara beredda att ingå i allianser. Det är väl ingen hemlighet att Folkpartiet har fattat beslut om att stödja ett svenskt medlemskap i Nato. Nato är den kraft som under sista delen av 1900 talet har varit aktör och på olika sätt med mycket offer från USA hjälpt till i Europa. Hur många amerikaner är det inte som har fått sätta livet till för Europas skull? Nu kommer länderna i Baltikum och Finland att söka medlemskap i Nato. Då är det naturligt att också Sverige gör det. Det finns andra länder i Europa som redan har kommit med i Nato, t.ex. Polen. Det var ett stort steg för att skapa stabilitet i Europa. Jag skulle vilja att utrikesministern kommenterade min fråga, dels när det gäller biståndet och den låga profil som regeringen har därvidlag, dels när det gäller neutraliteten och hur utrikesministern ser på det framtida alliansbyggandet i Nato.